Herr talman! I stort sett tror jag att våra meningar redan är klarlagda. Herr Enlund efterlyser åtgärder som skall göra den bestämmelse effektiv som säger att inkassoåtgärder inte bör vidtas om det finns sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad. Jag har svarat, och vidhåller det svaret, att normalt kan inte inkassoföretaget se hur det förhåller sig med den saken på grundval av de ursprungliga uppgifter inkassoföretaget fått. I allmänhet får man nöja sig med att sätta in kontrollen när det finns anledning att slå larm eller när gäldenären själv bestrider kravet. Då har man anledning att öka kravet på inkassoföretagets noggrannhet och uppmärksamhet. I likhet med herr Enlund är jag också upprörd när en enskild människa blir misshandlad, även om fallet skulle vara enstaka och inte symtom på något mera allmänt missbruk. Men vad vi kan diskutera här i dag är ju inte ett enskilt ärende hos datainspektionen utan hur inkassolagstiftningen totalt sett fungerar och hur lagstiftningen och myndighetsverksamheten på området bör vara. Därför tror jag att man kan säga att den lilla erfarenhet vi har sedan lagstiftningen trädde i kraft visar att den redan medfört en mycket god effekt. Jag skulle nästan gissa att den redan när den antogs av riksdagen hade en förebyggande effekt på området. Journalister och andra som brukar vara vaksamma och med kritiskt sinnelag rycka ut till gäldenärernas skydd när de blir illa utsatta har snarast sagt mig att allt förefaller att gå bättre. Jag tror jag har anledning att vidhålla den grundinställning jag gav uttryck för i interpellationssvaret, nämligen att vi skall vänta med några ytterligare förstärkningar av lagstiftningen och administrationen tills vi fått mera erfarenhet. Hittills ser det rätt hyggligt ut.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad för det tillägg som statsrådet gjorde nu senast. För min del skulle jag kanske ändå vilja säga att det inte behövs så förfärligt stora åtgärder för att man skulle kunna stärka skyddet mot oberättigade krav. Jag vill bara nämna två saker. För det första att tidsgränsen som anges på inkassobreven rimligtvis borde vara längre än sex dagar. Sex dagar medger knappast en normal skriftväxling. För det andra vill jag förorda att i de fall där kravet klart och tydligt har bestridits av gäldenären borde fordringsägaren vara skyldig att delge inkassoföretaget detta bestridande. Den skyldigheten tycks f.n. inte föreligga.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på min interpellation. Jag är rädd att jag inte kan fatta mig lika kort som statsrådet gjorde. Det skriftliga svaret är ett ur flera aspekter anmärkningsvärt aktstycke. När man läser svaret får man närmast intrycket av att allt skulle vara frid och fröjd för alla dem som inte vill flytta med sina resp. verk från Stockholm. Men så är ju alls inte fallet. Tvärtom, läget är prekärt för hundratals familjer just i dag, och på några års sikt berörs flera tusen familjer av liknande problem. Låt mig friska upp minnet med några fakta. För det första: Totalt berörs ca 10 000 anställda vid olika verk av den s.k. omlokaliseringen. Av dessa skall 2 200 utlokaliseras under 1975, och det under de allra närmaste månaderna. Totalt har hittills knappt 4 000 av alla berörda anmält att de inte vill flytta med. Totala antalet s.k. stannare förväntas stiga ju närmare resp. verks utflyttning kommer. Statens personalnämnd, som närmast handlägger dessa frågor, räknar med att gott och väl hälften av de anställda kommer att önska stanna kvar. För det andra: Av det totala antalet stannare som anmält sig till statens personalnämnd hade vid månadsskiftet mars-april blott en knapp tredjedel kunnat hjälpas till annan anställning, dvs. drygt 2000 personer går i dag månad efter månad och väntar på besked — en ovisshet som naturligtvis är djupt problematisk. Statsrådet berör nu över huvud taget inte andra problem än dem som gäller flyttningen under 1975. Att detta är en orimlig avgränsning är ganska uppenbart. Det måste ju, herr talman, vara en primär uppgift 143 för statsmakterna att i god tid söka klara omplacering för dem som begärt sådan och inte som nu månaderna före den första flyttomgången sitta med hundratals anställda som inte har omplacerats. Statsrådet talar om att omplaceringsverksamheten för anställda vid verk som flyttar 1976 och senare ”likaledes” skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Sanningen är ju just att gruppen under 1975, dvs. de drygt 1000 personer som inte vill flytta ut, inte har fått en tillfredsställande behandling, åtminstone inte hittills. Och såvitt jag har kunnat läsa i statsrådets svar, annonseras inte några nya krafttag som kunde förbättra läget. Men låt oss nu i detalj titta på läget när det gäller årets flyttomgång. 2 200 anställda berörs av utflyttningen. Av dessa har inte mindre än 1152 begärt att få stanna kvar i Stockholm eller — ett fåtal — flytta till annan ort än den som verket skall till. Det är alltså ganska exakt 50 96 som har ställt sig avvisande till en flyttning från Stockholm. Det visar verkligen hur stort motståndet är hos alla de närmast berörda. Det överträffar vida alla de uppskattningar man gjorde från början från statsmakternas sida när det gällde andelen som inte skulle vilja flytta med. Av dessa 1100 har SPN hittills lyckats hjälpa ca 400 till alternativa jobb. En mindre del har själva ordnat jobb. Resten sitter i den sitsen att de månaderna före resp. verks utflyttning inte vet hur framtiden skall gestalta sig. Av dessa har en tredjedel s.k. NOM-garanti, vilket gör att de åtminstone undgår tvångsflyttning, men resten — dvs. knappt 400 anställda — står inför ett absolut val: flyttning eller arbetslöshet. Och detta läge tycker statsrådet Löfberg är ett exempel på en tillfredsställande omplaceringsverksamhet — jag läser innantill ur svaret. Man får inte ha höga krav om man skall instämma i det yttrandet. Det är i själva verket närmast skandal att det ansvariga statsrådet står här i kammaren och försöker inbilla ledamöter och allmänhet att allting går som smort när över 500 anställda med familjer i dag — några månader före utflyttningen — inte vet vad de skall göra eller vart de skall ta vägen. Varför inte i stället erkänna de här problemen och verkligen söka gemensamt klara ut dem? Det vore åtminstone politiskt hederligt. Summerar man läget erhåller man följande bild: Av dem som skall flytta 1975 har drygt 500 anställda ännu inte fått någon lösning på sina problem. Av dem som totalt anmält sig till statens personalnämnd är det över 2 000 som står i en lång kö och väntar på hjälp. Många tillhör specialistkategorier. Många har anhöriga som mister jobben om maken tvingas flytta. De får i dag höra att deras problem kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. Men de kan inte känna särskilt stor optimism när de tar del av den statistik och de fakta som gäller. I själva verket pekar dagens situation på hur orimligt hela omlokaliseringsbeslutet var. Det finns många andra exempel på detta, kostnadsfördyring t.ex. Men det är inte det vi diskuterar här i dag. Personalen har körts över. Personalen har utlovats all tänkbar assistans från dem som drev igenom utlokaliseringsbeslutet här i riksdagen. Man skrev ut tryckligen i utskottsbetänkandet 1971 att omstationeringsskyldighet, dvs. — Nr 77 ett indirekt tvång att flytta med, eftersom inga andra möjligheter ges, Måndagen den endast skulle förekomma i undantagsfall. Om vi begränsar oss till det 12 maj 1975 närmaste halvåret är det i dag ca 400 anställda som är i detta läge, dvs, =. det finns inget alternativ — åtminstone inte i dag — till att flytta med. - Om omplaceringen Och vad väljer man? Naturligtvis en flyttning framför direkt arbetslöshet. — av statsanställd som Sådant är läget. ej önskar medfölja Statsrådet Löfberg har över huvud taget inte tagit upp dessa problem vid verksutflyttning, utan tycker tydligen att både faktaläget och statistiken pekar på att det m.m. går att framöver lösa dem på rimligt sätt. Det gör inte personalen på de berörda verken. Det gör inte heller de ansvariga på SPN. Verket har gång på gång i intervjuer understrukit hur svår situationen är. Man har krävt åtgärder, bl.a. en förstärkning på kansliet inom SPN. Men denna begäran har regeringen nobbat. Det hela är inte en fråga om större resurser till omplaceringsenheten, säger statsrådet Löfberg. Det finns redan 40 tjänster där. Men dessa 40 tjänster räcker ju inte till, för såvitt man inte skall tycka att det är tillfredsställande att bortåt hälften av dem som inte vill flytta med i den första flyttningsomgången ändå tvingas till detta. Nu kan jag, herr talman, säkert vänta att herr Löfberg kommer att säga att det är typiskt för mig och herr Ullsten, som en gång röstade emot utflyttningen, att hänga oss kvar och tjata om de här frågorna, frågor där riksdagen med bred majoritet beslutat i en viss riktning. Men det är inte bara jag som tjatar. Åtskilliga tidningar gör det. Personalorganisationerna gör det. Låt mig, herr talman, citera ur ledaren i nr 5 år 1975 av tidningen Statstjänstemannen. Där står det: ”I samband med att beslutet ”- om omlokaliseringen — ”togs i riksdagen var det bara en handfull riksdagsmän som insåg alla de problem som skulle kunna uppstå. Riksdagsledamöterna från orter som föreslogs få myndigheter försvarade tappert förslaget medan de som blivit utan gjorde vad de kunde för att också få en bit av kakan till sin landsdel. Vid utskottsbehandlingen liksom i riksdagsdebatten framhölls dock vikten av att man på allt sätt visade hänsyn gentemot de anställda. I år när den första riktigt stora flyttvågen startar är situationen en helt annan. På sina håll är den närmast kaotisk för de anställda. De svepande löften som gavs i samband med beslutet har man inte sett mycket av. De villkor som trots allt gäller för de anställda vid omlokaliseringsmyndigheterna har de fackliga organisationerna fått ”klösa sig till”. Staten som arbetsgivare har försökt hålla tillbaka så mycket det nånsin gått.” — Det står alltså i tidningen Statstjänstemannen. Och jag citerar vidare: ”Från regeringens sida har man inte heller i föreberedelsearbetet gett verksledningarna ordentliga instruktioner om hur de bör förhålla sig gentemot de anställda. Detta har lett till att fältet varit fritt för myndigheterna att agera inom en mycket vid ram. Härigenom har många myndigheter i alltför stor utsträckning kunnat inrikta sig på frågor som arbetslokalernas utformning m.m. på den nya orten. Personalens förhållanden har kommit 145 i andra hand. I synnerhet gäller detta de anställda som av någon anledning inte kan eller vill flytta med. För dessa tycks myndigheterna inte känna något större ansvar.” Litet längre ned heter det: ”Enligt STs uppfattning är det oacceptabelt att någon enda person "blir över”. Samtliga måste få erbjudande om annan statlig anställning i stockholmsområdet. Detta är inget orimligt krav med tanke på att det finns ca 90 000 statliga tjänster i området. Med ett så stort underlag bör de som inte kan flytta med kunna omplaceras. Som en jämförelse kan man peka på de krav som reses på privata företag att klara omplaceringar inom en mycket snävare ram.” Herr talman! Av vad jag sagt framgår att jag ser mycket dystert på situationen för de tusentals anställda med familjer, som inte vill flytta med sina respektive verk från Stockholm. Antalet som intar den ståndpunkten har visat sig bli mycket högt. Ungefär hälften av alla berörda är negativa. På i första hand alla dem som står bakom flyttningsbesluten vilar ett tungt ansvar. Men det tycks, herr talman, främst vara vi som motsatt oss hela karusellen som åtminstone försöker trycka på och bevaka dessa gruppers situation. En del har gjorts, vilket skall erkännas, men det är för litet och det är för sent. Vad som händer inom de närmaste månaderna - om nu inte något mirakel eller något verkligt drastiskt inträffar — är att hundratals tvångsförflyttningar från den invanda hemmiljön inträffar, inte till följd av konjunktursvacka eller dålig konkurrenskraft hos den enskilde arbetsgivaren utan till följd av ett administrativt politiskt beslut i denna kammare. Jag undrar hur många socialdemokrater, vpk-are eller centerpartister som vid beslutstillfället insåg hur tokigt det skulle komma att gå just i detta hänseende. Till sist, herr talman, några frågor till herr statsrådet. 1. Är det verkligen tillfredsställande att — som framgår av statsrådets interpellationssvar — flera hundra personer mot sin vilja sannolikt tvingas flytta ut från Stockholm bara under den första flyttvågen under de kommande tre-fyra månaderna? 2. Hur skall alla dessa människor annars bete sig? Kommer SPN att fortsätta arbetet att söka alternativa sysselsättningar för dem även sedan verket flyttat om de inte flyttar med? 3. Skall man, om man absolut inte vill flytta med och inte har en alternativ sysselsättning, säga upp sig eller skall man bli uppsagd? I det sammanhanget skulle jag kunna — och det skall jag senare återkomma till — ge exempel från bl.a. SMHI, där man skickat ut synnerligen märkliga cirkulärskrivelser till personalen, i vilka det meddelats att de anställda bör säga upp sig, om de inte vill flytta med, eftersom de annars får en negativ skrivning i sina avgångsbetyg. 4. Hur förhåller det sig med de s.k. personliga tjänsterna för vissa NOMS-garanter, som staten beslutat om? Är det fråga om verkliga jobb eller bara om att lyfta lön till dess att arbete har ordnats? 5. Kan inte statsrådet erkänna att läget är prekärt? Borde man inte ta krafttag för att söka klara en del av problemen och göra andelen tvångs — Nr 77

Mitt iklR ra ls hintgtir tÅ Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret på mina — Om omplaceringen två frågor, även om han nu inte tyckte att det var mödan värt att läsa — av statsanställd som upp hela svaret här i kammaren vilket brukar vara praxis. Tyckte han = ej önskar medfölja inte att det var mycket att läsa upp, förstår jag honom innerligt väl. — vid verksutflyttning, Jag ställde två frågor, en om omplaceringen av de anställda som inte — m.m. vill följa med sina verk, när de nu skall flytta ut till olika delar av landet, och en annan om de anhörigas möjligheter att få anställning på utlokaliseringsorten, dvs. anhöriga till sådana som väljer att flytta med. Statsrådet anstränger sig verkligen i sitt svar att ge en så ljus bild som möjligt. Men att man också inom finansdepartementet börjat inse, att man inte klarar av dessa problem på det sätt som man trodde sig kunna göra när beslutet fattades lyser ganska tydligt fram mellan raderna. Som bakgrund till den diskussion vi nu skall föra väljer t.ex. statsrådet att belysa läget bara för dem som är närmast aktuella för flyttning, dvs. dem som skall flytta tämligen omedelbart. Totalsiffrorna, som herr Wijkman anförde — de 2 000 totalt som det handlar om -— vill herr statsrådet uppenbarligen inte att vi skall diskutera. Inte heller vill han diskutera den bedömning som man gör på SPN, där man från ansvarigt håll säger att man inte kommer att kunna klara omplaceringen av mer än 50 å 60 96 av dem som begär att få annat jobb inom den statliga förvaltningen i Stockholm — då exkl. dem som får s.k. NOM-garanti. Det är klart att för ett ansvarigt statsråd kan det vara bekvämt att plocka ut en liten bit av problemet och tugga på det litet grand, men sett ur personalens synpunkt kan det rimligen inte vara acceptabelt. Det är nu över fyra år sedan beslutet om utlokalisering fattades, och det är alltså många av dem som vill stanna i Stockholm som fortfarande inte vet om de kan få någon anställning här. Och av dem som SPN har lyckats placera är det åtskilliga som har fått besked om annan anställning i Stockholm ganska nyligen. Ett ganska litet antal har fått s.k. NOM-garanti — 10-15 96 av de berörda ungefär. Men för övriga som inte kommer att följa med till utlokaliseringsorten är reglerna sådana, att om inte SPN har lyckats klara av uppgiften att placera dem på andra anställningar i Stockholm så avskriver man helt sonika ärendet den dag då verket anses vara utflyttat. Jag antar att man i praktiken avskriver ärendena långt dessförinnan. Man väntar väl inte med att ge besked till kvällen innan flyttlasset går. De här människorna är underkastade s.k. omstationeringsskyldighet. Den innebär att man inte bara kan vägra att åka med, utan man måste säga upp sin tjänst. Om man gör det och inte lyckas skaffa sig något nytt arbete, då blir man vad som i texterna kallas ”självförvållat arbetslös”, och då kan man inte ens få arbetslöshetsunderstöd. 147 Det är ju inte, herr talman, någon sturighet som de visar som väljer att stanna kvar i Stockholm i stället för att flytta med sina verk. De flesta har mycket goda skäl för att stanna här. Man har bindningar i Stockholm av olika slag.

De här människorna försäkrades, när utlokaliseringsbeslutet togs i riksdagen, att det inte alls skulle erbjuda några större svårigheter för dem att få andra anställningar om de föredrog att stanna. Från visst håll i debatten sade man t.o.m. att vad det här handlade om var ju inte att flytta människor utan att flytta tjänster. De som hade den meningen förespeglade sig tydligen att det fanns helt obegränsade möjligheter att placera de ca 10 000 anställda vid verk som skall utlokaliseras på andra jobb här i staden. Men verkligheten har visat sig vara en helt annan. År efter år har desa människor tvingats leva i ovisshet om huruvida de över huvud taget skall få behålla sina anställningar hos staten. De har inte säkert vetat hur de skall ordna med sin bostadsfråga, hur de skall ordna med barnens skolgång, med anhörigas anställningar osv. Och många vet alltså ännu i dag inte hur deras framtid skall gestalta sig i detta avseende. Då tycker jag, precis som herr Wijkman, att det är ganska otillständigt när statsrådet skjuter undan hela detta problem för den stora gruppen med att säga att det är ”omplaceringsläget för sökande, anställda vid myndigheter som flyttar under 1975, som är den mest aktuella frågan”. Att det är den mest aktuella frågan är förvisso sant. Men om det inte är så att statsrådet vill ställa väsentligt lägre anspråk på staten som arbetsgivare än på enskilda företag är det knappast acceptabelt att man har så många av dessa problem olösta. Det borde vara, precis som enligt det här citatet ur Statstjänstemannen, som herr Wijkman läste upp, att inte en enda person behöver få beskedet att man inte kan klara uppgiften. Men som fler av oss befarade, när beslutet togs, kan man inte klara av den uppgiften. Då ser jag ingen annan möjlighet, herr statsråd, än att man också ser över de regler som gäller för statens ansvar gentemot dessa anställda. Jag vill föreslå fyra åtgärder som ganska nära ansluter till herr Wijkmans frågor. För det första måste det vara nödvändigt att SPN, som har det högsta ansvaret för den här frågan, får större resurser för att klara en utflyttning i god tid. För det andra är det inte rimligt att SPN skall avskriva de fall man inte klarat vid avflyttningsdagen och tvinga den anställde att säga upp sig om han eller hon inte vill flytta med. I stället bör vederbörande Nr 77 under sådana betingelser beviljas tjänstledighet vilket ju också är den Måndagen den enda formella möjligheten för SPN att fullfölja ansträngningarna att be 12 maj 1975 reda vederbörande annan anställning i Stockholm. särsk iäorsmrASSLN, Detta kräver, för det tredje, att man verkligen tillämpar vad inrikes Om omplaceringen utskottet sade och senare riksdagen anslöt sig till i fråga om den s.k. = av statsanställd som omstationeringsplikten, dvs. att den skulle tillämpas bara i mycket spe — ej önskar medfölja ciella fall. vid verksutflyttning, För det fjärde bör det i vissa fall vara möjligt att ordna med pendling — m.m. mellan Stockholmsområdet och utlokaliseringsorten under en övergångstid. Då bör staten självfallet vara villig att stå för kostnaderna, både resekostnaderna — vilket kanske sker i vissa fall — och den dubbla bosättning som då blir följden. Jag skulle gärna vilja veta hur statsrådet ser på ett program av den typen. Själv tycker jag det är det minsta man kan göra i ett läge där statsmakterna mer eller mindre lurat de anställda genom förespeglingar om att de här problemen är mycket lättare att klara än vad de visat sig vara. När det gäller de medflyttandes anhöriga och deras möjlighet att få anställning säger statsrådet helt riktigt att det är ett ännu svårare problem än att klara jobbet till de anställda själva. Jag skulle vilja tillägga att det i många fall förmodligen är omöjligt att klara den uppgiften, i varje fall när dessa människor helt rimligt ställer anspråk på att få en likvärdig anställning, dvs. en anställning som ansluter sig till den utbildning, erfarenhet och självfallet också till den lön de har. Mer kan säkert göras ändå, även om jag tror att det är svårt. Därför är det bra att SPN getts möjligheter att fortsätta ansträngningarna att skaffa dessa människor anställning upp till ett år efter utflyttningen och att man i Stockholm — om jag har tolkat svaret rätt — fått en särskild enhet hos arbetsförmedlingen för den här uppgiften. Men det går ju inte att komma ifrån, herr talman, att alla försök att skaffa jobb åt de här människorna mer eller mindre kommer att gå ut över de människor som bor på de orter dit verken flyttar. Det blir ju en konkurrens om jobben mellan dessa och dem som nu mot sin vilja tvingas att flytta. Det sätter naturligtvis bestämda gränser för vad som kan göras.

Men det är det pris, herr talman, som vi får betala för utlokaliseringen av statliga verk — ett högt pris för en reform som för modligen är den mest missriktade som passerat den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag skall återkomma mera i detalj till några av herr Wijkmans och herr Ullstens frågor. Men med anledning av att herr Ullsten var så magsur Över att jag inte hade läst upp svaret vill jag ändå göra en återblick. Det är ju så, herr Ullsten, att man nu har möjlighet att sammanfatta ett interpellationssvar. När det är ett långt svar och en debatt av det här slaget ligger framför tycker i varje fall jag att det är rationellt och vettigt att koncentrera sig på debatten och inte läsa upp det svar som tidigare är utdelat och som herr Ullsten i detta fall själv säger sig ha läst. Låt mig alltså, herr talman, få erinra om några utgångspunkter som jag tycker att vi måste ha klart fastslagna i den här debatten och som vi borde kunna vara ense om. Den första utgångspunkten är att riksdagen i stor enighet av regionalpolitiska skäl beslutat om denna, som herr Ullsten kallar den, mycket befängda åtgärd. Beteckningen får stå för herr Ullstens och herr Wijkmans räkning — de var emot denna regionalpolitiska insats, och det är väl därför naturligt att de i tid och otid återkommer till beslutet. Men riksdagen beslöt således av regionalpolitiska skäl i stor enighet om denna omlokalisering. Den andra utgångspunkten är att en omlokalisering av större format nog aldrig har ägt rum tidigare i Sverige. Det är alltså en väldigt omfattande och omvälvande åtgärd som riksdagen i stor endräkt beslutat om. Den tredje utgångspunkten är att de flesta anställda är negativa till omlokaliseringen. Det gäller på det statliga området lika väl som på den privata arbetsmarknaden att människorna inte vill flytta — de vill stanna kvar på de orter där de har sina anförvanter, sina hem osv. Det är mycket naturligt. Trots detta beslutade emellertid riksdagen om denna omlokalisering. Men som sagt: de flesta anställda är negativa till omlokaliseringen. Den fjärde utgångspunkten är att en omlokalisering av detta slag innebär svåra omställningsproblem för myndigheterna och för de anställda. Den femte utgångspunkten är att kraftfulla åtgärder bör sättas in för att underlätta denna i synnerhet för de anställda mycket besvärliga omställning. Jag nonchalerar verkligen inte, herr Wijkman, de problem som uppstår i samband med en sådan här omflyttning — jag har för solid erfarenhet av anställningsoch personalfrågor för att göra det. Det är ju den sista utgångspunkten — att kraftfulla åtgärder bör sättas in för att underlätta omställningen för de anställda — som vi främst skall diskutera här. Jag vill då erinra om ytterligare några saker. Först och främst har det träffats ett avtal om ekonomiska förmåner av mycket långtgående slag. Det är ekonomiska förmåner som gäller bibehållande av lön under vissa förhållanden, fria resor och en rad olika ting. Man har också blivit överens om åtgärder för att underlätta bo stadsanskaffning både från statens sida och från de mottagande kom Nr 77 munernas sida. Man har också genomfört långtgående företagsdemokra Måndagen den tiska åtgärder. Jag vill påstå att det jag här lämnat några exempel på 12 maj 1975 är något av de mest långtgående åtgärder som har vidtagits på den svenska. arbetsmarknaden för att underlätta en beslutad omställning. Om omplaceringen Vidare har kraftfulla åtgärder vidtagits när det gäller omplaceringen = av statsanställd som och anskaffningen av nya jobb. Med utgångspunkt i den samlade bild = ej önskar medfölja man får när man ser på de insatser som regeringen gjort i anledning = vid verksutflyttning, av omlokaliseringsbeslutet vill jag påstå att vi verkligen har bemödat — m.m. oss om att agera i riksdagsbeslutets anda — alldeles tvärt emot vad herrar Wijkman och Ullsten här sade!

Från regeringens sida har vi också hela tiden agerat i samarbete med personalens organisationer. Detta är viktigt och nödvändigt för att omställningen skall kunna genomföras så hyggligt som möjligt. Låt mig här med några konkreta exempel belysa vad vi där har gjort. Den 4 april 1974 uppvaktades jag av Statstjänstemannaförbundet, dvs. det fackförbund som organiserar de flesta av de anställda som är berörda av omlokaliseringen. Förbundets talesmän ställde då olika krav för att ytterligare effektivisera arbetet i samband med omlokaliseringen. Man krävde bl.a. att särskilda omställningsgrupper skulle bildas med uppgift att uteslutande syssla med omplaceringsverksamhet och personlig service åt de anställda och deras anhöriga. Det kravet har tillgodosetts. I en PM den 28 augusti 1974 meddelade finansdepartementet att dessa omställningsgrupper inom ramen för gällande bestämmelser kunde inrättas som utskott i organisationskommittéerna. Förbundet förde också fram förslag på omskolningsåtgärder. Man ville ha realistiska alternativ till utflyttningen, och man krävde därför ökade resurser för omplaceringsverksamheten. De som av olika anledningar inte kunde anvisas lämpligt arbete skulle, menade man, erhålla omskolning med bibehållen lön och anställningsform såväl under som efter utbildningen. Även det kravet är i stort sett tillgodosett, och medel har anslagits för verksamheten. Ett tredje krav gällde utsträckt tjänstledighet. För att kunna pröva annat arbete på arbetsmarknaden skulle regelmässigt sex månaders tjänstledighet kunna beviljas. Även det kravet har i stort tillgodosetts. Statens personalnämnd har förklarat att anställda som har blivit omplacerade men haft betydande svårigheter att anpassa sig till den nya arbetsplatsen inom sex månader kan vända sig till nämnden för att bli omplacerade på nytt. Om skälen är tillräckligt vägande kommer den omplaceringssökande då att placeras i samma prioritetsgrupp som andra sökande vid omplaceringsmyndigheterna. Ett fjärde krav var att förtidspension i vissa fall skulle prövas. Så sker också från fall till fall. 151 Ett femte krav var en tvåårig ångerperiod. För att stimulera tjänsteman som är negativt inställd till flyttningen att ändå pröva de konsekvenser som det innebär att följa med bör vederbörande efter två år kunna återvända till Stockholm. Även det kravet är åtgärdat i förslagets anda. För de anställda som vill återvända till Storstockholm kommer SPN, om särskilda skäl föreligger, att två år efter flyttningen - men inom fem år — kunna anvisa sökande likvärdigt arbete i Storstockholm. Även där har man alltså tillgodosett de krav som förbundet fört fram. Jag har, herr talman, velat anföra detta — jag ber om tillgift för att jag tagit tiden i anspråk — därför att det visar att regeringen och SPN hela tiden arbetat i nära anslutning till personalens organisationer för att på det sättet underlätta denna mycket besvärliga omställning. Trots de kraftfulla insatser som gjorts och som jag här genom några exempel försökt belysa kommer ett visst antal tjänstemän att vara oplacerade vid tidpunkten för myndighetens flyttning. Med ”oplacerad” avser jag då den som söker men som inte fått någon annan anställning i Stockholm. Det finns givetvis en risk för att det kommer att föreligga sådana fall. Härmed sammanhängande problem diskuteras emellertid f. n. med personalorganisationerna. Det är för dagen för tidigt att uttala sig om huruvida det genom dessa diskussioner kan framkomma ytterligare åtgärder som kan underlätta omplaceringsarbetet. Jag anser mig emellertid ha anledning till viss optimism på den punkten. En hel del av de krav som fanns med i herr Ullstens åtgärdsprogram är just sådana som vi f.n. diskuterar med personalorganisationerna. Hur stor gruppen omplacerade tjänstemän till sist kommer att bli kan jag för dagen inte bedöma, eftersom det för flera myndigheter återstår en tid innan flyttningarna påbörjas. Men enligt vad jag har inhämtat från SPN finns det anledning att anta att gruppen kommer att bli relativt liten i förhållande till det totala antalet tjänstemän som ansökt om omplacering. Låt mig i anslutning till dessa problem säga några ord till herr Ullsten, som menade att jag bara tagit upp en liten del av problemet därför att jag har koncentrerat mig på de verk som flyttar 1975. Det är väl ändå rätt viktigt att man gör det. Det är ju de problemen som är de mest näraliggande och som det i första hand gäller att lösa. Det är därför som jag i mitt interpellationssvar har koncentrerat mig på dessa frågor. Det innebär givetvis inte att vi på något sätt nonchalerar de kvarstående frågorna. Även dem kommer vi — på samma kraftfulla sätt som hittills - att ta itu med.

Herr talman! Statsrådets senaste inlägg hade, jämfört med det skriftliga svaret, en viss lyftning, tycker jag. Att jag sedan inte har samma definition på ”kraftfull” som statsrådet, är en annan sak. Låt mig försöka bemöta statsrådet på de punkter han tog upp. Utgångspunkterna för besluten känner vi väl till. Vi känner väl till att riksdagen fattade dessa beslut. Vi känner också väl till att olika ex perter — forskare och andra som sysslar med regionalpolitik — hela tiden Nr 77 ifrågasatt om detta var en rimlig och vettig politik. Vi känner vidare Måndagen den väl till att även de som drev igenom beslutet fick lov att erkänna att 12 maj 1975 det var mycket bristfälliga kalkyler av bl.a. kostnaderna som låg till. grund för beslutet. Statsrådet erkänner själv att en majoritet av de an — Om omplaceringen ställda är emot en utflyttning men att riksdagen trots detta beslutat om = avstatsanställd som en sådan. ej önskar medfölja Statsrådet räknade upp alla de åtgärder som vidtagits och menade sig vid verksutflyttning, i dem ha något slags alibi för att man verkligen satsat så kraftfullt som m.m. riksdagen en gång avsåg. Herr talman!

För alla dessa människor råder det i dag — i mitten på maj och när vi vet att verken skall flytta under sommaren — total ovisshet om vad som kommer att hända. Det menar jag är ett mycket otillfredsställande läge. Det är en situation som ingen människa kan vara nöjd med. Det är inte jag, herr statsrådet, som har jämfört den privata och den statliga arbetsgivaren, utan jag citerade tidningen Statstjänstemannen. Jag har inte den erfarenhet rent generellt som statsrådet har när det gäller den här typen av problem, och jag kan därför inte göra en kartläggning om vad som har hänt, t.ex. under de senaste tio åren. Det är klart att det har syndats, både av privata och statliga arbetsgivare, under den gångna tiden. Men det är inte det vi diskuterar, utan vi diskuterar det speciella fallet att riksdagen har beslutat att — utan att det förelegat några så att säga speciella problem när det gällt att ha kvar verksamheterna i Stockholm, utan tvärtom av helt andra skäl — flytta ut ungefär 10 000 tjänster. Det är intressant för mig, precis som för herr Ullsten, att ta upp den diskrepans som finns mellan å ena sidan socialdemokratin och å andra sidan centerpartiet. Centern har gång på gång när vi debatterat denna fråga på lokalt plan sagt: Vi vill inte flytta ut personer — det har aldrig varit fråga om det, utan vad det har varit fråga om är att flytta ut tjänsterna —- medan däremot såvitt jag förstår statsråden, och inte minst finansminister Sträng, har varit fullt medvetna om att det skulle bli rena rama kaoset för alla de här verken, om de skulle förlora i stort sett hela sin personal, eftersom uppskolning och inlärning tar lång tid. Det är en allvarlig situation, när drygt hälften av de berörda så nära utflyttningen ännu krampaktigt försöker få stanna kvar i Stockholm. Nu säger statsrådet att vi har vidtagit alla dessa åtgärder. Det var fem sex olika krav som Statstjänstemannaförbundet hade ställt upp och som vi visade upp; jag hade svårt att höra, om alla dessa krav i detalj hade 153 uppfyllts. Jag tyckte att det åtminstone på några punkter var en betydande inskränkning. Men OK: de har alltså vidtagits. Trots detta kommer, säger statsrådet, ”ett visst antal” att stå inför situationen att tvingas flytta med verken. Nästa mening löd att risk föreligger för att ett mindre antal kommer att beröras av det här. Såvitt jag förstår måste väl de 400-500 människorna som berörs på detta sätt uppleva det som utomordentligt besvärande. De kan ju inte se situationen som att det finns ”en viss risk” för att ”ett visst antal” av dem kommer att flyttas ut och att alternativet blir arbetslöshet, utan de ser detta som ett kallt faktum nu och vet inte hur de skall göra. Det är därför tacknämligt att statsrådet nu äntligen i elfte timmen —- eller nästan i tolfte timmen — diskuterar med personalorganisationerna. Jag förutsätter att sådana diskussioner har pågått under flera års tid. Det kan emellertid, herr statsråd, inte vara för tidigt att i dag, den 12 maj, säga någonting mera om hur dessa problem skall lösas. Hur stor gruppen omplacerade blir säger sig statsrådet inte kunna ange eftersom ännu viss tid återstår till flyttningen. Det är nästan ett hån mot de här människorna! Vi går ju snart in i perioden Semestersverige, och de måste väl i fridens namn få en något längre planeringstid för sig själva och sina familjer än bara något 15-20-tal dagar eller någon månad! Herr talman! Jag tycker att denna fråga är dåligt skött. Även om mycket har gjorts har det alltså gjorts för litet. Det är möjligt att man kan sätta etiketten ”kraftfull” på många av de åtgärder som vidtagits i jämförelse med dem som vidtagits i tidigare verksamhet, men här är det ju också fråga om ett exceptionellt beslut, eftersom vi aldrig tidigare har flyttat ut människor på det här viset och i sådan omfattning. Jag vill i likhet med herr Ullsten bygga på katalogen med förslag till åtgärder. Det är uppenbart att SPN behöver mera resurser, inte minst för att kunna sköta också den långsiktiga verksamheten, så att de som arbetar på FOA eller andra ställen och som redan nu har gått in och begärt omplacering i rimlig tid inför sin utflyttning kan få hjälp och inte som nu, månaden före utflyttningen, måste befinna sig i ett läge där de vet varken ut eller in. Det är det första. Vidare, herr talman, sade utskottet 1971 när det gällde NOM-garantierna att om prövningen av framförda skäl från dem som sökt NOM garantier ”sker i en generös anda anser utskottet att omstationeringsskyldighet i realiteten inte behöver hävdas annat än i mycket speciella fall”. Nu vet vi att endast 15 96 av samtliga som hittills har anmält sig som stannare har erhållit NOM-garanti. Där skulle man kunna vara generösare och på så sätt minska antalet tvångsförflyttningar, även om man inte automatiskt har skaffat nya jobb. Jag vill också som herr Ullsten peka på detta med tjänstledigheten.

Nr 77 Herr talman! Det jag sade Oma statsrådet Löfberg inte läste upp Måndagen den svaret skall han inte ta så allvarligt — jag bara noterade att det var en 12 maj 1975 händelse som såg ut som en tanke, att första gången jag var med om att denna praxis tillämpades råkade det gälla ett svar som var så svagt. — Om omplaceringen Statsrådet påpekar att beslutet om utlokaliseringen fattades under stor — av statsanställd som enighet här i riksdagen. Det är förvisso sant; det var ganska få som = ej önskar medfölja gick emot det. Men på två punkter var enigheten total. Den ena gällde = vid verksutflyttning, de allmänna regionalpolitiska målen. Vi som motsatte oss derra sätt att m.m. använda ett par miljarder kronor tyckte att de pengarna kunde användas på ett bättre sätt och med större regionalpolitisk effekt på andra områden. .Jag tror det är svårt att nu påstå motsatsen. Det rådde också total enighet om de åtgärder som skulle vidtas för att mildra problemen för de anställda. Där var det ingen måtta på de löften som gavs i debatten och den omsorg som från alla håll visades de människor som ofrivilligt skulle drabbas av att mista sina jobb i Stockholm. Statsrådet menar nu att de intentionerna, de löftena har man i regeringen verkligen gjort allt man kunnat för att infria. Och statsrådet utbrister: ”Finns det något annat exempel på att så många åtgärder har vidtagits för att lösa personalens omställningsproblem vid en utflyttning!” Jag kan bara svara att det finns säkert inte, eftersom vi aldrig tidigare har fattat ett beslut om en utlokalisering av detta slag. Det är möjligt att det som regeringen har gjort är precis vad regeringen förmår göra. Det behöver inte bero på att regeringen är inkompetent utan det kan också bero på att problemet är svårlöst.

Mot den skildringen står också vad en avdelningschef i SPN sade i ett intervjuuttalande för tidningen Statstjänstemannen: ”Vi är inte så ljusblå att vi tror att vi skall klara av att omplacera alla. I första hand blir det de som anställts efter riksdagsbeslutet som får stå tillbaka. Utöver dem som har NOM-garanti är vår målsättning att vi skall klara 50-60 96 av de 400 personerna i mellangrupperna.” I en följande mening hoppas han att man skall klara mer än vad som är målsättningen. Men 50 å 60 926 av dem som behöver den här hjälpen från statsmakternas sida för att riksdagens beslut skall anses vara fullföljt kan alltså vara säkra på att få den hjälpen. Det är mot den bakgrunden man ska se statsrådets ord om att allt som kan göras faktiskt har gjorts. Sedan säger statsrådet att han inte alls vill smita undan det här problemet därför att han bara tar fram siffrorna för dem som är aktuella att flytta under det här året. Men i och med att man säger att SPN 155 Nr 77 nu måste koncentrera alla sina resurser på att klara de problem som Måndagen den ligger närmast före — dvs. de problem som: gäller människor som skall 12 maj 1975 flytta om några månader — har man också indirekt sagt att så kommer — CL Situationen att förbli. Man hinner ju inte syssla med dem som skall Om omplaceringen flytta längre fram i tiden.

vid verksutflyttning, "Det kan rimligen inte vara tillfredsställande.

Då frågar jag mig: Är det verkligen rimligt att man inför denna situation, som jag måste säga är katastrofal, fortfarande bara befinner sig på diskussionsstadiet när det gäller frågan om man skall ändra på reglerna för omplaceringshjälpen från statens sida? Jag ställde fyra krav i mitt förra inlägg.

Detta är saker som man kanske har tid att diskutera när det gäller dem som skall flytta om något år eller längre fram, men för dem för vilka det är aktuellt att flytta om några veckor eller några månader kan 156 beskedet om att man bara sitter och diskuterar de här sakerna knappast vara tillfredsställande. Och det är en ganska dålig illustration till stats — Nr 77

Herr talman! Jag tycker faktiskt att luften har gått ur de båda de = av statsanställd som battörerna. Både herr Wijkman och herr Ullsten uttalar sig i sina andra — ej önskar medfölja inlägg betydligt mera dämpat. Herr Wijkman kunde t.o.m. kosta på = vid verksutflyttning, sig ett erkännande och säga att det möjligen har vidtagits kraftfulla åt = m.m. gärder. Detta med anledning av den sakupplysning som jag tydligen bestod honom med och som han uppenbarligen dessförinnan inte kände till. Herr Ullsten kostar också på sig ett litet erkännande. Han säger att det är möjligt att regeringen har gjort vad den kunnat göra. Han tillägger också: Problemet är nämligen mycket svårlöst. Ja, det är det. Det är så sant som det är sagt, herr Ullsten. Vad ni sedan har att komma med är att det behöver göras ännu mer. Det kan vara helt riktigt. Vi diskuterar just nu detta. Vad är det för fel, herr Ullsten, att diskutera saker och ting med personalorganisationerna? Det har vi för vana att göra. Vi kommer inte med några diktat, utan i överläggningar söker vi så småningom komma fram till vettiga och hyggliga lösningar. Precis som jag redovisade beträffande den första uppvaktningen från Statstjänstemannaförbundet hoppas jag att vi även för den senare omgången skall komma fram till vissa förslag som vi kan bli ense om. Det är inget fel i det, och det finns ingen tanke på att försena några åtgärder genom detta. Vad vi är inriktade på är att få fram så effektiva åtgärder som möjligt. Jag är glad åt den tillnyktring som uppenbarligen har skett från herr Wijkmans och herr Ullstens sida. Ytterligare resurser kan man givetvis föra fram önskemål om. Det förs alltid fram önskemål här i riksdagen om ytterligare resurser för både det ena och det andra. SPN borde få bättre resurser, har det sagts här, men såvitt vi som följer det här dagligdags kan bedöma är det inte först och främst fråga om personalresurser som behövs. SPN är en av våra snabbast expanderande myndigheter och har under de senaste tre åren fått 40 nya tjänster för att klara detta mycket besvärliga och — som herr Ullsten kallar det — problemfyllda arbete. Det är väl om något ett uttryck för energiska insatser vi sätter in här. Sedan vill jag bara notera att herr Wijkman nu har ändrat sin terminologi. Han startade sitt första anförande med att tala om att omstationeringsprincipen endast skulle hävdas i undantagsfall. Det finns inte något sådant uttalande från riksdagens sida. Nu talar han om "i särskilda fall”, och det är vad som står i utskottsutlåtandet, nämligen att man skall vidta alla de åtgärder som jag har talat om för att man endast i särskilda fall skall behöva hävda omstationeringsprincipen. Det är i den andan som regeringen arbetar med denna fråga. Man skall emellertid ha klart för sig när man diskuterar dessa särskilda fall och hävdandet av omstationeringsprincipen att det för statstjänstemännen alltid har legat 157 inbyggt i anställningsvillkoren att de får vara beredda att flytta när verksamheten ändrar karaktär, vid rationaliseringar eller när så krävs av omständigheterna. Det är inget undantag i statstjänst att omstationeringsprincipen behövt hävdas. Men den här gången har vi utgått från att denna princip endast skall behöva hävdas i särskilda fall, och det står jag fast vid. Jag vill också rätta herr Wijkman på en annan punkt. Han talar om 400 människor som här skulle riskera att stå utan jobb. För att komma upp till den siffran måste han också ha tagit med inte mindre än ett hundratal människor som anställts efter utlokaliseringsbeslutet och alltså med öppna ögon tagit anställning vid en myndighet som man har vetskap om skall flyttas ut. Tar man hänsyn till detta faktum blir siffran betydligt reducerad. Låt mig till sist, herr talman, få framhålla att SPN under perioden juli 1974—-februari 1975 genomförde ca 400 omplaceringar. Under samma tid anvisades omplaceringssökande till ca 1 050 tjänster. En anledning till att anvisningarna inte i större utsträckning leder till omplaceringar är att de tjänstemän som anvisas tjänst i många fall vägrar godta anvisning med den motiveringen att tjänsten enligt vederbörandes mening inte avser likvärdigt arbete. Det står emellertid alldeles klart, herr Wijkman och herr Ullsten, om man sakligt vill granska och följa detta — och det hoppas jag ni gör åtminstone i fortsättningen — att många omplaceringssökande har en speciell yrkesprofil och att det inte kommer att finnas möjligheter att erbjuda alla sökande ett arbete som är likvärdigt med det de nu har. Hur skall man kunna hitta ett likvärdigt arbete till en meteorolog eller till en som har speciell yrkesutbildning när det gäller kartritning etc.? Det finns många sådana speciella yrkesprofiler i statstjänst. Har man enständigt ett krav på att man skall ha ett sådant likvärdigt jobb då framstår till fullo innebörden av herr Ullstens yttrande att det finns många problem att brottas med på det här området. Riktpunkten är emellertid — jag understryker det än en gång — att omplacera de sökande till ett likvärdigt arbete. Men jag vill för kammarens upplysning meddela att det förekommit fall då SPN fått anvisa inte mindre än 7, ja t.o.m. 10 tjänster utan att vederbörande har velat ta den anvisade tjänsten. Problemet är alltså mycket svårt. Men vi satsar verkligen på att lösa det. Även om jag inte här försökt att på något sätt hänge mig åt någon skrytvals — jag vill bestämt tillbakavisa detta påstående från herr Ullstens sida — så har jag ändå velat ge en saklig redovisning av de åtgärder som regeringen har satt in för att klara denna mycket besvärliga uppgift. Vi har också försökt klara uppgiften i den anda i vilken riksdagsbeslutet fattades, och där man talade om generositet och att man skulle pröva personalfrågorna i en positiv anda. Jag gläder mig åt att både herr Ullsten och herr Wijkman givetvis inte kan finna något exempel på den privata arbetsmarknaden eller annorstädes där en arbetsgivare inför en omflyttning satt in ett sådant batteri av åtgärder som vi har gjort. Det kan man helt enkelt inte. Detta är väl, herrar Wijkman och Ullsten, ändå — Nr 77 ett uttryck för att vi verkligen bemödar oss om att verka i riksdags Måndagen den

Herr talman! Jag tycker inte att statsrådet Löfberg skall dra så stora — av statsanställd som växlar på ett och annat ord som jag använde i mitt andra inlägg. Jag = ej önskar medfölja tror att herr Ullsten har samma uppfattning. Det är klart att det har = vid verksutflyttning, gjorts en del här, det har vi kunnat konstatera, men vi har frågat hur — m.m. man skall klara den dagsaktuella problematiken för dem som i dag står i kö och inte har fått sina problem lösta. Att då bara rabbla upp åtgärd efter åtgärd som har vidtagits — åtgärder som är en självklarhet och som vi i viss mån under de gångna åren har fått en redovisning för genom olika propositioner och annat — är egentligen inte särskilt mycket att komma med. Herr statsrådet säger nu — och det är ett sådant där populärt debattknep —- att luften har gått ur denna debatt. Vi var, säger statsrådet, mycket mer hovsamma eller mindre kraftfulla i våra inlägg andra omgången. Detta berodde bara på att det trots allt, som jag sade i mitt andra inlägg, var en lyftning mellan interpellationssvaret och statsrådets andra inlägg. Interpellationssvaret andas över huvud taget inte någonting om att här föreligger problem. Det enda värdeomdömet om denna verksamhet är där att den sker på ett tillfredsställande sätt. Jag menar, herr talman, och däri tror jag att de fåtaliga ledamöter som är här instämmer, att så kan man absolut inte rubricera verksamheten. I sitt andra inlägg erkände ju också statsrådet att så inte var fallet. Sedan frågar statsrådet: Är det något fel i att diskutera med personalorganisationerna? Nej, det är det inte, men det är för sent att diskutera hundratals familjers problem en månad innan de skall flyttas ut. Absolut alldeles för sent. Jag väckte ju min interpellation i slutet av februari. Frågan har alltså varit aktuell under en längre tid. Sedan sköt vi upp debatten från den S maj till den 12 maj. Men statsrådet har i alla fall varit medveten om de här mycket problematiska förhållandena sedan interpellationen väcktes — om de då var någon nyhet för honom. Jag förstår att man även från statens personalnämnds sida har gjort statsrådet uppmärksam på dem. Och då menar jag att det är för sent att månaden innan utflyttningen sker överväga ytterligare åtgärder. Så kommer herr Löfberg med ytterligare ett debattekniskt knep då han säger att varken herr Ullsten eller jag har pekat på att privata arbetsgivare har vidtagit samma batteri av åtgärder som staten i detta fall har gjort. Därför menar statsrådet att den här frågan är kraftfullt och fint skött. För det första finns det ju, som herr Ullsten sade förut, inga paralleller att dra. Det är ju unikt att flytta ut så många verk. Det har man aldrig Jag tycker att herr Löfberg skall svara på herr Ullstens och mina frågor och inte ställa frågor till oss. Det är ju faktiskt vi som interpellerar. Jag har ställt följande frågor: Hur skall personalen göra nu, om man inte — och det tycks bli fallet för flera hundra anställda — har fått sina problem lösta när verket flyttar ut? Skall man säga upp sig eller skall man vänta på att bli uppsagd? Den frågan har statsrådet inte berört med ett ord. För det andra — den frågan ställde herr Ullsten också —-: Fortsätter statens personalnämnd — det råder oklarhet om det — att bevaka och söka att ordna jobb även sedan verket har flyttat ut, eller avskriver man ärendet då? För det tredje: Vad går de här personliga tjänsterna för de s.k. NOM garanterna ut på? Är det verkliga jobb eller är det bara lön som man lyfter? För det fjärde: Hur är det med frågan om generösare behandling i nämnden för omplaceringar när det gäller beviljandet av NOM-garantier? Att bevilja sådana vore ju ett sätt att minska antalet tvångsförflyttningar. Det var bara några av de frågor som herr Ullsten och jag har ställt och som vi inte fått svar på. Vidare säger statsrådet att det skulle vara någon skillnad mellan ”undantag” och ”särskilda”. Den som läser utskottsbetänkandet från 1971 och den som läser debattprotokollet får ju klart för sig att alla betonade och verkligen strök under att det skulle vara ett mycket litet antal fall som skulle bli berörda av omstationeringsskyldighet, av tvångsförflyttning. Statsrådet har ju sagt hela tiden att han hoppas att så skall bli fallet. Att då göra en poäng av den omständigheten att jag ena gången använde ordet ”undantag” och andra gången ”särskilda” är inte vidare slagkraftigt. Till sist pekar statsrådet på att man trots allt har omplacerat ungefär 400 personer. Men man har utdelat betydligt fler anvisningar, och i många fall har, förklarar statsrådet, tydligen statstjänstemännen i fråga för högt uppskruvade krav och fordringar eller en mycket speciell yrkesbakgrund. Det förhållandet att de har en mycket speciell yrkesbakgrund eller utbildning borde man ha tänkt på innan man bestämde sig för att flytta ut exempelvis SMHI eller kartverket. Det borde man ha tänkt på då och ha insett redan då att det var en omöjlighet att skaffa dem något så när likvärdiga jobb. Det är ganska svårt att omplacera en meteorolog så att han utan omskolning får meningsfull sysselsättning. Men jag vill peka på, herr talman, att av de 1086 som den 31 mars hade anmält sig som stannare i den första flyttvågen var det enligt SPN:s statistik 226 personer som över huvud taget inte hade fått någon anvisning. Det är ganska anmärkningsvärt. Vidare är det, herr talman, inte så att man, om man får en anvisning, därmed automatiskt får ett jobb. Jag har i min bänk ett klipp från Dagens Nyheter av den 29 april, där det just berättas om en man som jobbar på SMHI. Han hade fått en anvisning till ett annat arbete, som han gärna ville ha, men det hade han inte fått, för det var naturligtvis konkurrens om jobbet. Nr 77 Herr talman! Vi kommer inte så mycket längre med detta. Det är Måndagen den väl alldeles uppenbart att både herr Ullsten och jag tycker att det här 12 maj 1975 har gjorts otillräckligt, att det är en, för att citera Statstjänstemannen, = på många sätt ”kaotisk” situation och att det är djupt otillfredsställande Om omplaceringen för de enskilda — det är alltså hundratals människor det rör sig om - = avstatsanställd som att månaden innan flyttlasset skall gå inte veta hur framtiden skall gestalta — ej önskar medfölja sig. I ett längre perspektiv ser inte utsikterna bättre ut, och där är det — vid verksutflyttning, inte fråga om hundratals utan om tusentals familjer.
Herr talman! Om jag i mitt förra inlägg uttryckte mig på det sättet att jag gav herr statsrådet och kammaren i övrigt intrycket att jag ville ge regeringen ett erkännande ber jag kammaren om ursäkt. Det var verkligen inte meningen. Vad jag däremot sade var att det här är svåra problem delvis näst intill omöjliga problem att lösa.

Det är helt rimligt med tanke på de löften som gavs. Det statsrådet sade om svårigheterna att placera meteorologer understryker bara vilket svårt problem man medvetet och frivilligt har gett sig in i. Man har nämligen valt ut just sådana verk som har tekniskt mycket specialiserad personal. Det gäller inte bara SMHI. Det gäller flera. Jag kan tänka mig att det inte är så lätt att placera geotekniker heller, eller experter på kriminaltekniska frågor på andra jobb än inom just de verk som sysslar med sådana problem.

Det är klart att man skall diskutera med personalen. Det skulle man ha gjort grundligare redan innan man fattade beslutet om utlokalisering. Hade man då inte bara nöjt sig med att diskutera utan också dragit några konsekvenser av de diskussionerna hade man haft ett utomordentligt starkt skäl att avstå från hela utlokaliseringen. Men det som jag nu menade att det fanns anledning att kritisera var att man den 12 maj 1975, då vissa verk redan är under utflyttning och andra står näst intill att komma i gång med sin utflyttning, fortfarande tydligen bara befinner sig på ett diskussionsstadium när det gäller mycket vitala problem för den berörda personalen. Beträffande omstationeringsskyldigheten kan jag inte finna att man från SPN, som ju får sina direktiv från regeringen, på något sätt har levt upp till riksdagens uttalande om att denna bara skall tillämpas i — som jag tror formuleringen lyder — speciella fall. De enda som befrias 161 från omstationeringsskyldigheten är ju de som beviljas s.k. NOM-garanti och som därmed får möjligheten att stå kvar med oförändrad lön medan de söker annat arbete. Övriga som inte följer med tvingas ju ta avsked den dag när verket flyttar. Det innebär tydligen att regeringen med en generös tillämpning av omstationeringsskyldigheten menar befrielse från denna för 10 å 15 96. Det är nämligen inte fler det gäller. Det kan rimligen inte sägas stå i samklang med vad riksdagen beslöt. Beträffande parallellen med hur enskilda företag skulle bete sig i motsvarande situation har jag ingen anledning att ställa upp till försvar för de många flera friställningar totalt sett som skett under årens lopp vid enskilda företag och där skälen ibland kan ha varit dubiösa.

Jag tycker att man skall ställa det kravet också på staten.
Herr talman! Inte heller jag skall särskilt mycket ytterligare förlänga denna debatt. Men jag vill ändå lämna några korta repliker i anledning av det som sist sagts. Herr Wijkman fortsätter att hävda att jag i stort sett rabblar upp det som gjorts och slår mig till ro med det. Det finns ingen grund för ett sådant uttalande. Jag har försökt att belysa det batteri av åtgärder som vi har satt in för att klara denna besvärliga problematik, ingalunda av någon önskan att slå mig för bröstet och ropa: Hurra vad vi är bra! utan för att sprida information till interpellanterna — den information som jag tycker ändå verkar ha haft viss effekt. Vi, säger herr Wijkman, kräver emellertid nya insatser. SPN behöver bättre resurser har det sagts, och jag har på den punkten replikerat att vi nog inte så lättsinnigt kan hävda att det bara är fråga om ett resurstillskott till SPN. Jag har också belyst vad vi gjort och vad vi överväger att göra för att om det behövs ge SPN ytterligare resurser. Herr Wijkman och även herr Ullsten pekar dessutom på en del tänkbara konkreta åtgärder, och jag skall gärna hålla med om att det är åtgärder som kan övervägas. Jag har också på den punkten svarat att många av de åtgärder som ni för fram är just de som vi f. n. diskuterar med personalorganisationerna. Det vore fel av mig att här ge några bindande utfästelser om vare sig det ena eller det andra innan dessa diskussioner är slutförda med personalorganisationerna. Det är ändå personalen som det här framför allt gäller. Herr Wijkman säger att det är för sent att göra detta nu. Då vill jag erinra om — jag har redan påpekat det — att jag uppvaktades av Stats — Nr 77 tjänstemannaförbundet i april 1974. Därvid förde man fram en hel del Måndagen den krav på åtgärder, som vi i stort sett har effektuerat under sommarens 12 maj 1975 och höstens lopp; jag har också redogjort för det. När det nu har visat = sig att det kanske behövs ytterligare åtgärder har nya diskussioner och Om omplaceringen överläggningar inletts i syfte att överväga vad som skulle kunna göras. — av statsanställd som Det är alltså ingenting som vi har legat på och försenat på något sätt, ej önskar medfölja utan det hela har mognat fram allteftersom de svåra frågorna klarare = vid verksutflyttning, har kunnat skönjas. Det är först när man kommer närmare utflyttnings — m.m. datum som problemen säkrare kan överblickas. Herr Wijkman säger att det inte finns några paralleller när det gäller om staten har agerat föredömligt i förhållande till andra. Det finns det visst, herr Wijkman, och herr Ullsten kom — kanske ofrivilligt — in på det. Bl. a. har tusen och åter tusen skogsarbetare under de senaste tio åren rationaliserats bort från sina jobb i den svenska skogen på ett mycket hårdare och hänsynslösare sätt än vad det här är fråga om. Många har också tvingats flytta till andra orter för att få jobb. Det var det jag syftade på, och det gläder mig att herr Ullsten har noterat att staten verkligen har agerat på ett annat sätt. Herr Ullsten tycker att det är riktigt. Det tycker också jag, och det var därför jag slog ned på påståendet att staten inte handlat föredömligt. Herr Ullsten återkommer till att problemet är svårlöst. Han säger emellertid att riksdagsmajoriteten har hävdat att alla problem kan lösas. Det vet jag inte om riksdagsmajoriteten har gjort. Vad den sade var att man skulle vidta alla de åtgärder som kunde tänkas för att underlätta denna omställning, som — det var man givetvis helt medveten om — skulle bli besvärlig. Det är det som jag hela tiden har försökt att göra klart i den här debatten. Regeringen har verkligen handlat i den anda som präglar riksdagsbeslutet, och det tänker vi göra också i fortsättningen.
Herr talman!

Herr talman! Till herr Ullsten vill jag bara säga att det här med tjänstledigheten är en av de frågor som konkret har förts fram av organisationerna och som vi just nu diskuterar. Herr Wijkman fortsätter med en papegojas envishet att upprepa att det har gjorts för litet och det som har gjorts har gjorts för sent. Detta är inga argument och därför har jag inget att tillägga.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om jag anser att expropriation av mark utan föregående information och förhandlingar är förenligt med expropriationslagstiftningens syfte samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lagstiftningens mening skall fullföljas. Vi har en ny expropriationslag, som gäller sedan den 1 januari 1973. Liksom enligt äldre lag är det regeringen som meddelar tillstånd till expropriation. Berörda sakägare bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. Den som får tillstånd till expropriation skall fullfölja saken genom ansökan om stämning till fastighetsdomstol. Domstolen skall i expropriationsmålet bestämma ersättning för vad som exproprieras. Sakägarna har rätt till ersättning för sina kostnader både i ärendet om tillstånd till expropriation och i målet vid fastighetsdomstolen. Sakägarnas intressen är alltså väl tillgodosedda. Frågan om expropriation över huvud taget skall få tillgripas innan man först försökt nå en uppgörelse i godo diskuterades vid den nya expro priationslagens tillkomst. Jag uttalade då att den enskilde i de flesta — Nr 77 fall torde vara beredd att frivilligt överlåta marken på skäliga villkor Måndagen den till den som vill tillgodose ett expropriationsändamål och att möjligheten 12 maj 1975 till frivillig uppgörelse därför först borde undersökas. Jag ansåg emellertid att ett sådant krav inte kunde göras undantagslöst. Om t.ex. en väg Om information skall dras fram genom ett område med ett stort antal ägare, som var = och förhandlingar och en endast äger ett mindre markområde, kan det från rättvisesynpunkt vid expropriation av och från praktisk synpunkt vara lämpligast att domstol får pröva samtliga — mark överlåtelser. Jag kan alltså svara på herr Johanssons första fråga att expropriation i regel bör föregås av information och förhandlingar men att undantag kan tänkas och att någon lagregel därför inte tagits in i expropriationslagen. Som jag redan redovisat är det dessutom så att det inom ramen för expropriationsförfarandet är väl sörjt för information till sakägarna och möjligheter till underhandlingar om frivillig uppgörelse. I fråga om herr Johanssons andra fråga kan jag svara att det inte har förekommit någonting som ger mig anledning att frångå den ståndpunkt som jag intog 1972 och att jag alltså inte är beredd att föreslå några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få säga ett tack till statsrådet för det svar som han har lämnat på min interpellation. Jag delar hans uppfattning att när den nu gällande lagen antogs så var det väl meningen att en expropriation som regel skulle föregås av information och förhandlingar. Mot den bakgrunden finns det också utrymme för information till sakägarna om möjlighet till underhandlingar om frivilliga uppgörelser. Men tyvärr är situationen den att det alltmer har utvecklats ett förfarande hos kommunerna som innebär att man -— troligen i sin maktfullkomlighet — i sådana här ärenden anser att man inte behöver handla på detta sätt. Som ett bevis för mitt påstående vill jag anföra ett utdrag ur ett sammanträdesprotokoll från en kommunfullmäktiginstans. Där säger man: Markägarförteckning över berörda fastigheter inom planerat bostadsområde på Mulön har upprättats och fastighetskontoret har för avsikt att påbörja förhandlingar om inköp av aktuella fastigheter. Trots att fastighetsägarna ej är direkt informerade och förhandlingar följaktligen ej påbörjats anser fastighetskontoret, med vetskap om den tid som åtgår för liknande förhandlingar, att kommunen bör gardera sig med ett expropriationstillstånd.

Det är ett par stycken som har något tusental hektar, det är markägare som har över 80 hektar och ett flertal har 40, 19, 18 och 17 hektar mark. Det är följaktligen inte fråga om några mindre markområden, utan det är fråga om ett mycket stort expropriationsärende. Då skulle jag vilja fråga om statsrådet anser att det är på detta sätt som det bör fungera och om detta är i lagstiftningens anda. Statsrådet säger att han anser att detta fungerar på ett sådant sätt att det inte finns någon anledning för honom att frångå den ståndpunkt som han intog 1972, och han är därför inte beredd att vidta några åtgärder. Men detta är, herr statsråd, inte det enda fall som man skulle kunna peka på, utan det finns en lång räcka ärenden av precis samma art där förfaringssättet är detsamma. Jag frågar mig: Är det verkligen meningen att det skall fortsätta på detta vis? Var det lagstiftarnas mening att det skulle gå till så här? Och när det nu gör det frågar jag mig vidare: Är det inte rimligt att man åtminstone ger kommunerna en påminnelse om att detta expropriationsförfarande, som man har lagstiftat om, inte skall tillämpas på ett sådant sätt? Det är inte bara det att markägarna blir chockade av att få sådana här meddelanden utan att ha blivit på ett eller annat sätt kontaktade. Det måste också bli svårigheter att träffa uppgörelser. Markägarna ifrågasätter starkt lagstiftningens anda, och förfarandet måste också åsamka det allmänna enorma kostnader. Det sägs ju att sakägarna är garanterade att få ersättning för kostnader osv. och det är kanske riktigt. Men det kan inte ha varit lagstiftarnas mening att man skulle förfara på ett sätt som innebär att man får expropriationsärenden i så här stor omfattning. Vi är helt överens om att en möjlighet till expropriationsförfarande måste föreligga.

Herr talman! Det är inte min avsikt att här ta upp en diskussion med herr Johansson i Holmgården om enskilda fall. Låt mig bara säga att mitt allmänna intryck är att kommunerna är utomordentligt försiktiga med att tillgripa expropriation och att de brukar pröva sig fram för att se om det finns möjligheter till frivilliga uppgörelser i stället för expropriation. Dessutom är det väl i 99 fall av 100, för att inte säga i 100 fall av 100, också i kommunernas intresse att förfara på det sättet, därför att en frivillig uppgörelse för alla parter i regel är bättre. Den är snabbare, den är smidigare och bägge parter har ett direkt inflytande på resultatet.
Herr talman! Det var inte heller min mening att vi skulle diskutera Måndagen den enskilda fall, men jag tog ett exempel som visar hur det i verkligheten 12 maj 1975 går till. Det protokollsutdrag som jag läste upp kan knappast ifrågasättas av någon, och det är ett tydligt bevis för hur det går till även i sådana — Om information fall då det är fråga om expropriation av mycket, mycket stora mark = och förhandlingar områden. Jag tycker det är rimligt att ta sådana exempel. Vad jag saknade = vid expropriation av i statsrådets svar och i det kompletterande tillägget var ett uttalande mark om huruvida statsrådet menar att man skall fortsätta på samma sätt som hittills. Det är ju ändå inte så att expropriation i 100 fall på 100 går så till som statsrådet när lagen antogs ansåg att den borde gå till. Och om den nu inte gör det — vilket är bevisat inte bara med detta utan med många andra exempel - kommer statsrådet då att även i fortsättningen bara se på denna sak utan att vidta några som helst åtgärder?

Herr talman! I det här betänkandet från justitieutskottet behandlas en partimotion från moderata samlingspartiet, där vi bl.a. tar upp frågorna om den internationella brottsligheten och narkotikabrottsligheten. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att man tyvärr inte kan spåra några tecken på ljusning, varken när det gäller den internationella brottsligheten i stort eller i fråga om narkotikabrottsligheten. Det innebär egentligen inga större svårigheter att smuggla vapen, konstföremål eller narkotika. Utskottet har i sin redovisning av situationen varit mycket utförligt. Jag har i och för sig inget att klaga på i fråga om utskottets beskrivning av de insatser som görs och dess referat av de internationella organ där Sverige är företrätt och kan göra insatser. Det vi har velat kritisera med våra reservationer är närmast avsaknaden av nya grepp och nya initiativ, som enligt vår mening skulle kunna vrida utvecklingen åt rätt håll. Vi konstaterar i vår första reservation att de som ägnar sig åt internationell brottslighet självfallet bedömer var riskerna finns och var vinsterna är störst. De gör en rent affärsmässig bedömning. Vi menar att situationen i vårt land i varje fall tidigare varit sådan när det gäller kriminaloch narkotikapolitiken att Sverige har framstått som ett ganska bra land att satsa på. Nu har det i dessa avseenden blivit något bättre, men det är viktigt att få till stånd ett mer effektivt internationellt samarbete för att harmonisera lagstiftningen och försöka få samtliga länder att göra ordentliga insatser för att komma till rätta med de här svåra problemen. Vi har i reservationen särskilt tryckt på att den ökande användningen av skjutvapen bland de internationellt opererande brottslingarna gör det påkallat att överväga en skärpning av den särskilda flygplatskontrollen av ankommande resenärer och bagage. Vidare tycker vi fortfarande att bevakningen av det svenska luftrummet är otillfredsställande. Åtskilligt borde kunna göras för att skärpa den kontrollen, och vi menar att man över huvud taget bör fästa uppmärksamheten vid frågorna om gränskontrollen. Vi tror att det skulle vara ändamålsenligt om rikspolisstyrelsen, tullverket och den militära och civila luftbevakningen fick i uppdrag att gemensamt framlägga förslag till hur man skulle kunna få en effektivare gränskontroll. Jag vill, herr talman, ändå i det här sammanhanget understryka att vi med våra förslag inte menar att vi skulle försöka sträva efter ett slutet samhälle. Vi måste värna om det öppna samhälle som vi har och som är ett stort värde i sig. Men det utesluter inte att man inom ramen för det öppna samhället förstärker gränskontrollen så mycket som man kan. Jag vill också erinra om att det i samband med överenskommelsen om den nordiska passfriheten förutsattes, att man skulle försöka stärka den inre gränskontrollen. Vi vet alla att utvecklingen gått i motsatt riktning. Vi har fått en minskning också av den inre gränskontrollen. Därför menar vi att det bör vara angeläget att expertisen på dessa områden, dvs. de instanser som jag har nämnt och därtill kanske också invandrarverket, ges tillfälle att lägga fram förslag till hur man skall kunna få till stånd en effektivare gränskontroll. När det sedan speciellt gäller hanteringen av narkotika ur internationell synpunkt är det ju riktigt att Sverige har gjort insatser i de internationella organen. Men vi tycker exempelvis att man genom svensk försorg borde kunna ta initiativ til! att få länderna i den s.k. gyllene triangeln, som svarar för den övervägande delen av opieodlingen, att om inte förbjuda odlingen — det tror vi är nästan ouppnåeligt — så dock i varje fall begränsa förädlingen och utförseln av förädlad vara. Vi tycker, som jag sagt tidigare i kammaren, också att den svenska regeringen vid tillfälle borde ta kontakt med i synnerhet Nederländerna. Nederländerna är som bekant den svaga länken i kontrollkedjan. Holland har tyvärr blivit distributionsbas för heroinet. När vi vet vilken roll heroinet spelar för den som drabbas av detta missbruk tycker jag att det är konstigt att inte regeringen för länge sedan har tagit de kontakter som vi har efterlyst många gånger. Jag menar med detta självfallet inte att regeringen skulle kunna ge några order till den holländska regeringen, men man bör sträva efter att få till stånd ett samtal i syfte att försöka nå ömsesidig förståelse. Därmed, herr talman, är jag inne på reservationen 2, som mera direkt tar upp narkotikaproblemet från inrikespolitisk synpunkt. Anledningen till att vi moderater nu begär en satsning på bred front mot narkotikamissbruket är det tilltagande missbruket av heroin. Man kan då fråga sig vad som gör just bruket av heroin så specifikt. Det är ju bekant att det i vårt land förekommer ett omfattande missbruk av alla möjliga andra narkotikapreparat. Varför skall just heroinmissbruket föranleda så stora ord som man kanske tycker att vi tillgripit i vår skrivning? Jag vill då, som jag gjort så många gånger förut, understryka att det specifika med heroinmissbruket är att missbrukaren blir i så dåligt skick att han icke själv kan gå ut för att stjäla eller på annat sätt skaffa sig pengar för att köpa heroin. Han är helt avhängig av att andra begår dessa olagligheter för hans räkning. Han måste ständigt dra in nya människor i missbruket för att därigenom själv bli försörjd. Det är den spridningseffekt som heroinet bevisligen har och som är så allvarlig och så skrämmande. Jag kan nämna att det i Amerika har gjorts en undersökning innefattande en jämförelse mellan situationen sommaren 1973 och sommaren 1974, där man fann att antalet heroinister under mellantiden hade ökat med 66 K&. Det visar, menar jag, kraften i den spridningseffekt som föreligger. I den stora insatsen från polisen 1969 i kampen mot narkotikamissbruket engagerades ungefär 700 poliser. I dag är det ca 220 polismän som ägnar sig åt narkotikabekämpning. Det är siffror som väl talar för sig själva. Vi menar att en samordnad satsning kräver ökade åtgärder från polisens sida. Men man får inte heller glömma bort vårdproblematiken. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att ta upp en debatt om narkotikavården — det skulle kanske föra för långt — men jag vill bara i korthet understryka det vi från moderata samlingspartiet så många gånger framfört, nämligen att det är nödvändigt att få till stånd en genomtänkt vårdpolitik. Annars blir alla andra åtgärder ett slag i luften. Man löser inte narkotikaproblemet enbart med polisiära och kriminalpolitiska åtgärder. Man måste också se till att de vårdbehövande kommer under vård så att man på det viset kan minska missbrukets omfattning. Till sist, herr talman, några ord i all korthet beträffande den tredje reservationen, som handlar om brottspåföljder för narkotikamissbrukare. Jag vill bara erinra om att det förslag vi nu återkommer till — det behandlades också vid förra årets riksdag — innebär att en narkotikamissbrukare i stället för att dömas till brottspåföljd skulle kunna dömas till vård. Om han inte fullföljer behandlingsprogrammet skall han automatiskt tas tillbaka för kriminalpolitiska åtgärder. Det är ett ganska enkelt förslag, tycker vi, och systemet har prövats i andra länder: Frankrike, USA, Holland. Vi tror att det bör få effekt också i vårt land. Inte heller i det hänseendet har vi emellertid nått någon framgång. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de vid utskottets betänkande fogade reservationerna.

Herr talman! De yrkanden som i dag föreligger i justitieutskottets betänkande nr 16 behandlades så sent som den 19 november 1974. I justitieutskottets betänkande 1974:33 redovisades då en hel rad exempel på att Sverige aktivt verkar för samarbete såväl på konventionsoch lagstiftningsplanet som i fråga om rent konkreta polisiära insatser. Även problematiken rörande kontrollen av det svenska luftrummet belystes. Herr talman! Jag tänker ta kammarens tid i anspråk för att till protokollet läsa in en del av vad som har skett och sker på de olika områdena. I fråga om den internationella brottsligheten konstaterade utskottet att sådan verksamhet under senare år styrts av ligor eller syndikat och att deras aktivitet oftast planläggs i utlandet. Åtgärder har vidtagits såväl när det gällt intern svensk lagstiftning som på det internationella planet. När det gäller den svenska lagstiftningen vill jag peka på skärpningen av straffen för olaga innehav av vapen och explosiva varor, som genomfördes efter förslag i propositionen 1971:109, och på 1972 års lagstiftning —- föreslagen i propositionen 1972:96 - mot den från utlandet delvis styrda illegala spelverksamheten. När det gäller internationellt samarbete som föranlett skärpt lagstiftning i Sverige vill jag hänvisa till 1970 års Haagkonvention och 1971 års Montrealkonvention, som lett till lagstiftning om flygplatskontroll, flygplanskapning och luftfartssabotage enligt propositionerna 1970:75, 1971:92 och 1973:92. Terroristlagen kommer vi att förlänga till årsskiftet. Det är en annan åtgärd i fråga om vilken man under lagstiftningsarbetet underströk vikten av det internationella polisiära samarbetet och mellanstatligt samarbete av annat slag. Jag går så över till den svenska lagstiftningen beträffande narkotikabrottslighet. Där vill jag peka på den höjning av maximistraffet för grovt narkotikabrott och grov varusmuggling som genomfördes 1972. I detta lagstiftningsarbete uttalades vikten av att bekämpa den illegala narkotikahanteringen, och det framhölls att man från svensk sida ville satsa hårt på en utbyggnad av det internationella samarbetet. Jag vill också nämna 1971 års Wienkonvention om psykotropa ämnen, som har utarbetats under aktiv medverkan från Sverige. Sverige har också bidragit till FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel. Vidare har det från svensk sida gjorts — och görs fortfarande — insatser för att vidga aktiviteten inom Interpol och In Vi förlänger nu lagen om telefonavlyssning för avslöjande av narkotikabrott med ytterligare ett år. Vårdfrågorna, som fru Kristensson tog upp, hör till socialutskottets ansvarsområde, som vi alla vet. Liksom förra året vill jag ge rådet att motioner i det hänseendet ställs till socialutskottet. Däremot vill jag peka på den grupp inom brottsförebyggande rådet som arbetar med narkotikafrågan och som har till uppgift att samordna och lägga fram förslag till åtgärder. Med detta, herr talman, har jag velat framhålla att vad motionärerna och reservanterna kräver är föremål för aktivt arbete och åtgärder, varför jag yrkar bifall till utskottets skrivning på samtliga punkter, innebärande avslag på reservationerna.

Herr talman! Missbruket av alkohol, narkotika och andra berusningsmedel är vårt lands största sociala problem. Det är därför synnerligen angeläget att alla möjliga åtgärder vidtas för att förhindra — eller åtminstone minska — de allvarliga skadeverkningar det här gäller. Om det skall bli möjligt att komma till rätta med narkotikamissbruket, krävs insatser på många områden samtidigt. Genom internationella överenskommelser, skärpt gränskontroll och särskilda ansträngningar för att komma åt internationella narkotikahandlare och storimportörer måste man söka spärra tillförseln av narkotikapreparat hit till vårt land. Polisen måste ha resurser för åtgärder i brottsförebyggande syfte och för att hindra narkotikalangning. Folkpartiet har under de senaste riksdagarna i flera motioner framlagt förslag till åtgärder mot narkotikamissbruket. Problemen i fråga om kampen mot den internationella brottsligheten har också sedan en följd av år varit föremål för betydande uppmärksamhet från svensk sida. På den punkten delar jag den uppfattning som fru Bergander här framförde. Narkotikabrottsligheten är emellertid alltjämt av sådan omfattning att den utgör ett mycket allvarligt samhällsproblem. Narkotikaproblemet kan dock inte lösas enbart med förstärkta polisresurser, med gränskontroll o.d. Vårdresurserna behöver ytterligare byggas ut, som fru Kristensson redan tidigare här har framhållit. Under alltför lång tid har delade meningar om behandlingsmetoder lett till en viss handlingsförlamning inom narkomanvården. Vi har efterlyst en mer målmedveten satsning för att komma till rätta med narkotikamissbruket. Narkomanvårdskommitténs arbete följdes enligt vår mening inte upp tillräckligt snabbt och målmedvetet. F.n. synes det råda en relativ enighet bland dem som arbetar på fältet om det nödvändiga i att behandla både själva missbruksproblematiken och bakomliggande sociala och psykiska faktorer. För att på lång sikt komma till rätta med missbruksproblemen är det enligt min mening angeläget med ytterligare åtgärder som undanröjer missförhållanden som kan vara anledning till att man tillgriper narkotika. Nr 78 Det kan t.ex. framföras krav på bättre arbetsmiljöer, bättre boendemil Tisdagen den jöer, större satsning på fritidsmiljön. Vi vet också att tillgången till ett 13 maj 1975 meningsfullt arbete är en viktig förutsättning för ett harmoniskt liv. Men det blir också här fråga om ett omfattande socialpolitiskt handlingspro — Narkotikabrottsliggram. Standardutvecklingen har visat sig långt ifrån avhjälpa alla sociala — heten m.m. missförhållanden. Själva urbaniseringsprocessen har också skapat nya problem i känslan av övergivenhet och ödslighet i nya förortsmiljöer och i uppkomsten av miljöoch stressfenomen av delvis ny karaktär. Kraven på effektivitet och produktivitet får inte bli så dominerande och hela tillvaron så genomrationaliserad att känslor och initiativ kommer i kläm, alltmera trängs bort och inte får komma till uttryck. Folkpartiet har i olika motioner föreslagit åtgärder, bl.a. för att underlätta för föräldrarna att stödja sina barn i deras utveckling och till förbättringar av den sociala tryggheten. I en partimotion till förra årets riksdag lade folkpartiet fram ett program mot missbruket som framför allt innebar förslag till förstärkningar på en rad punkter av samhällets insatser inom narkomanoch nykterhetsvården. En del förslag ledde till förbättringar redan förra året. Vissa anslag räknas upp i årets budgetproposition. Andra förslag har vi upprepat i en motion till årets riksdag. Enligt vår mening saknades således under lång tid den erforderliga målmedvetenheten i narkotikapolitiken. Bristen på handlingskraft förklaras till stor del av de delade meningar som råder om den lämpliga inriktningen. Frågan om narkomanvården är fortfarande kontroversiell. Jag tror att det är mycket angeläget att man går de här problemen inpå livet med allvar för att försöka åstadkomma en politik som verkligen leder till en sanering, till en förbättring av förhållandena på området, och där har vi ju en del att hoppas av brottsförebyggande rådets arbete. Det verkar som om myndigheterna ändå fått problemen något så när under kontroll. Nyrekryteringen av missbrukare förefaller i stort sett ha avstannat. Det är dock viktigt att observera hur osäkra alla uppgifter på det här området är. Vi vet inte särskilt mycket om hur långt missbruket når och i vilken utsträckning narkotikamissbruk förekommer. Det är synnerligen allvarligt att en del missbrukare går över till nya och farligare preparat. Särskilt oroväckande f.n. är ju förekomsten av heroin i Sverige. Vidare är det enligt min mening viktigt att ta till vara det ideella engagemang som olika folkrörelser och även enskilda visar när det gäller att hjälpa människor som har alkoholeller narkotikaproblem. Exempel på sådant engagemang är det arbete som utförs av Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet och De kristna samfundens nykterhetsrörelses RIA-verksamhet. Jag tror som sagt att det är viktigt att man tillvaratar de möjligheter som där erbjuds, och att man verkligen stöder det arbetet. Narkomanvården är alltjämt ett område där kraftfulla insatser är er " forderliga. Jag förutsätter att den meningen är allmän och att det är en gemensam uppfattning att vi skall göra allt vad vi kan för att komma till rätta med den problematik som jag här något har berört, och jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Bara ett par ord till fru Bergander. Hon sade att vi behandlade dessa frågor så sent som i november förra året, och det äger sin riktighet. Men vi var inte överens då, och ingenting har egentligen inträffat som skulle göra det lättare för mig att ansluta mig till majoritetens uppfattning nu. Utvecklingen beträffande den internationella brottsligheten är ju dess värre negativ. Fru Bergander lämnade en ganska tydlig redovisning av vad utskottets betänkande innehåller. Som jag förut sade tycker jag att betänkandet är mycket fylligt och att det med all önskvärd tydlighet visar alla Sveriges internationella engagemang samt de insatser som där görs. Men yrkandet i motionen utmynnar i två konkreta saker. Den ena är frågan om en effektivare gränskontroll. Den frågan tog fru Bergander över huvud taget inte upp. Den andra frågan är ökade insatser mot narkotikamissbruket på bred front, speciellt mot bakgrund av den oroande utvecklingen när det gäller heroinet. Det är de två konkreta frågorna, plus den behandlingsfråga som berörs i reservationen 3 och där utskottet har avstyrkt vår motion, som gjort att vi har funnit anledning att reservera oss och yrka på åtgärder i dessa avseenden.
Herr talman! Jag är medveten om att fru Kristensson inte kommer att ändra uppfattning i de frågor motionen gäller, och det hade väl ingen i utskottet heller väntat sig. Men jag vill bestämt ta avstånd från fru Kristenssons påstående att utskottsmajoriteten nonchalerar de andra frågorna. Vi ser bara inte på dem på samma sätt som fru Kristensson. Vi anser att det arbetas aktivt både med gränsbevakning och med narkotikafrågan. Det är där skillnaden ligger, fru Kristensson!

Herr talman! Redan 1973, när den s.k. terroristlagen presenterades i en regeringsproposition, väckte den en allmän skepsis, för att inte säga indignation, från stora delar av vårt folk. Den väckte en rad protester från olika samhällsskikt. Långt inne i de borgerliga leden, med undantag för moderata samlingspartiet, höjdes starka röster för att inte anta de i propositionen föreslagna undantagsreglerna för svensk rättskipning. Det fanns vidare starka röster inom centerpartiet, inom folkpartiet och inte minst inom socialdemokratin som hävdade samma mening. Vårt parti, vänsterpartiet kommunisterna, var redan från början av den uppfattningen att någon undantagslag inte behövdes för det uttalade syftet. Terroristlagen utgör ett främmande element i svensk lagstiftning. I dess 1§ heter det att utlänning ”skall avvisas, om det finnes grundad anledning antaga, att han tillhör eller verkar för organisation eller grupp som på grund av vad som är känt om dess verksamhet kan befaras här i riket använda våld, hot eller tvång för politiska syften”. Detta innebär att en brottspåföljd — i detta fall avvisning — kan beslutas och verkställas utan att det föreligger brott eller ens förberedelse till brott. Det behöver inte ens föreligga förberedelser till brott, utan det räcker med ”grundad anledning antaga” att en person tillhör en organisation — vilket ju är ännu mer opreciserat — som kan ”befaras” använda våld, hot eller tvång i politiska syften. Ingen annanstans, mig veterligt, kan någon dömas skyldig utan att ens misstanke om brottsliga avsikter behöver ifrågakomma. Härigenom strider terroristlagen mot grundvalen för den svenska brottmålslagstiftningen. Förhindrande av, uppdagande av och bestraffning för terrordåd kan ske inom ramen för vad som finnes angivet i brottsbalken. I den är som bekant förberedelse till brott kriminaliserad. För att ett ögonblick återvända till den opinion som kom till uttryck i skilda samhällslager när förslaget framlades första gången vill jag erinra om att opinionen mot lagen sedan dess har vunnit ännu större bredd. Men redan vid lagförslagets föreläggande uttalade sig en rad organisationer mot lagen och varnade för dess genomförande. Jag skall ta några exempel.

Folkpartiets landsmöte förra året uttalade sig för att inte förlänga terroristlagen. Sedan kan man räkna upp andra organisationer och en rad personligheter bland rättsspecialister, kulturrepresentanter med hemort i skilda politiska kretsar som också uttalat sig mot den aktuella terroristlagen, men den gjorda uppräkningen bör räcka för att ge en bild av att det inte endast är vårt parti som går emot denna undantagslag. Det är bara beklagligt att socialdemokratins toppskikt inte har tagit hänsyn till den breda opinionen. Jag vill också i detta sammanhang säga att jag tycker det är beklagligt att folkpartiets representant i utskottet inte har följt landsmötets majoritet och reserverat sig mot en förlängning av terroristlagen. Men det är kanske å andra sidan att begära för mycket, eftersom folkpartiet alltid har haft för vana att sitta på flera stolar samtidigt. Det påminner mig, trots stundens allvar, om den lilla historien om pastor Jansson som försökte att vara alla till lags och inte hade någon bestämd åsikt om någonting. Jag är dock inte övertygad om att herr Westberg i Ljusdal genom sitt särskilda yttrande ger uttryck för vad majoriteten i folkpartiet anser. Utskottets majoritet menar att terroristlagen bör förlängas till årsskiftet 1975-1976. Vårt parti däremot är av den uppfattningen att den inte bör förlängas. Den bör mönstras ut ur det svenska rättssystemet, ju förr dess bättre. Terroristlagen utgår från lämplighetsbedömningar. Den dömer ohörda; blotta misstanken att en person tillhör en organisation som använder våld kan leda till åtgärder mot denne. Avvisning kan ske av oskyldig och på förhand dömd person som inte ens haft brottsligt uppsåt då han eller hon sökt sig till Sverige. Lagen ger vidare i s.k. förebyggande syfte vidsträckta möjligheter till husrannsakan, kroppsvisitation, brevkontroll, telefonavlyssning m.m. Dessa medel får alltså användas i förebyggande syfte — inte, som enligt rättegångsbalken, enbart vid misstanke om brott. Det betyder att om polisen finner det lämpligt att vidta sådana åtgärder mot någon kan man göra det. Det är också detta drag i terroristlagen som gör att den är ett allvarligt hot mot rättssäkerheten. Den fyller heller inte någon funktion i förebyggande syfte. Det har inte minst det nyligen timade dramat på västtyska ambassaden i Stockholm visat. I samband med denna tragiska händelse har emellertid vissa krafter fått luft under vingarna och högt uttalat krav på skärpningar i olika avseenden — det har hörts rop på fler poliser, striktare bestämmelser i nuvarande lag osv. Samma krafter har tyvärr påverkat den socialdemokratiska regeringen så att den visar undfallenhet för ropet på s.k. lag och ordning. Men, herr talman, enligt vår mening är det trots vad som har hänt här hemma och utomlands ingen som helst anledning att tappa fattningen och förivra sig så att man vidtar åtgärder som kan få oöverskådliga konsekvenser för den svenska rättssäkerheten. Såvitt jag vet finns det i det här landet — Nr 78 ingen organisation, politisk eller ideell, som sympatiserar med våld och Tisdagen den terror av det slag som förekom på den västtyska ambassaden. 13 maj 1975 Men det kanske är skäl att erinra om vad som föder våldet. Den värld LE vi lever i ger dagliga exempel på hur våldet praktiseras i alla dess omänsk = Fortsatt giltighet av liga former. Historien visar att våld tillgriper den och de som finner = den s.k. terroristsina privilegier hotade. I sina desperata försök att behålla sin makt och lagen sina privilegier kan vilket slag av våld som helst tillgripas. Men våldet har aldrig haft någon framgång. Våldet har alltid förr eller senare besegrats. Våld och terror är begrepp som under historiens gång har förknippats med ett döende samhälles alla kriterier. Det är dess sista desperata försök att med maktmedel bevara ett system som har spelat ut sin roll i det mänskliga samhällets historia. Jag har velat ta upp denna speciella fråga, eftersom man oftast på ett mycket oklart sätt blandar samman våld i allmänhet, revolution och politiska våldsaktioner med terrorism. I terroristlagen talas endast om oppositionellt våld i olika länder, däremot sägs ingenting om regimers våld mot oppositionen. Man sätter ett likhetstecken mellan rörelser som endast har väpnad kamp att tillgå med rörelser som har möjlighet att arbeta legalt. Man skiljer inte på väpnad befrielsekamp och terrorism. Definitionerna flyter omkring.

Man gör ingen boskillnad mellan å ena sidan en av omständigheterna framtvingad nödvändig befrielse från och försvarskamp mot ett system och å andra sidan en terror riktad mot icke inblandade civilpersoner. Det är naturligtvis inte en tillfällighet att man söker fördunkla begreppen. Det ingår som ett mönster i ledmotivet att stämpla alla oppositionella organisationer som terrororganisationer för att därmed söka dölja de makthavandes terror och förtryck mot det egna folket i dess kamp för självständighet och oberoende. Diffusa bestämmelser och svävande definitioner, vilkas innebörd godtyckligt kan ändras från fall till fall, är givetvis utmärkta redskap i ett sådant syfte. Detta syfte ligger helt vid sidan av den i och för sig legitima och angelägna uppgiften att skydda oskyldiga civilpersoner mot terroraktioner i detta ords egentliga bemärkelse. Herr talman! Jag har velat påpeka detta faktiska förhållande så att säga utanför de händelser som inträffat i vårt land under den senaste tiden. Om man för ett ögonblick skulle karakterisera den s.k. Baader Meinhof-ligan och dess aktion, så har den självfallet inte ett dyft att göra med någon befrielsekamp eller motståndsrörelse av det slag som jag här beskrivit. Än mindre har den någonting att göra med arbetarrörelsens kamp för demokratiska frioch rättigheter. Snarare skulle man 17 kort kunna uttrycka det så, att denna grupp är ett uttryck för och en frukt av den miljö som har skapat den, nämligen ett utslag av den förruttnelse som det kapitalistiska samhället i dess nuvarande epok genomlever.

Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till justitieutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Justitieutskottet säger i sitt betänkande nr 17 att den internationella utvecklingen under det senaste året klart ger vid handen att det fortfarande föreligger behov av en lagstiftning till skydd mot våldshandlingar av det slag som motiverar terroristlagen. Jag delar den uppfattningen. Jag framhåller i det särskilda yttrande som jag fogat till utskottets betänkande att jag delar avskyn mot den ökande användningen av våld och terror, och jag anser det lika självklart att den svenska rättsstaten måste ha möjlighet att så långt det går förhindra terror och våldsdåd. På den punkten är jag inte av någon annan mening än utskottsmajoriteten. Det som kan ifrågasättas och som ifrågasättes är om den lag, vars giltighet regeringen föreslår skall förlängas, fyller berättigade krav på rättssäkerhet. Folkpartiets landsmöte — det är riktigt som herr Pettersson i Västerås uppgav nyss — tog i höstas avstånd från lagen under hänvisning till dess vaga utformning och brist på personligt rekvisit som grund för avvisning samt spaningsoch tvångsåtgärder. Om propositionen inneburit en förlängning såsom tidigare på ett år utan några uppgifter om de förändringar som propositionen 72 talar om, hade läget varit ett helt annat än vad det nu är. Jag protesterar mot den bedömning som herr Pettersson gjorde nyss, att det skulle vara ett försök att sitta på två stolar, när man tar hänsyn till de fakta som framkommit efter det att man senast tog ställning. Jag bedömer det inte så. Här föreligger nya fakta, och jag tänker då på vad som framkommit bl.a. i den proposition som vi nu diskuterar, och som var okänt när landsmötet tog ställning. Jag finner det helt enkelt inte riktigt att vara opåverkad av nya fakta som framkommit efter det att man senast hade anledning att pröva frågan. I den proposition som vi nu behandlar meddelar nämligen statsrådet Leijon att en översyn av lagen har påbörjats, att översynen inriktas bl.a. på möjligheten att i lagtext klarare ange vilka grupper eller organisationer som berörs av lagen och därjämte på in Nr 78 förandet av ett personligt rekvisit som grund för lagens tillämpning. Tisdagen den Genomförs sådana ändringar i lagen, innebär det ett tillmötesgående gen 13 maj 1975 temot dem, bl.a. företrädare för folkpartiet, som hårt kritiserat lagen fot ss för dess brist på klarhet och avsaknad just av ett personligt rekvisit. = Fortsatt giltighet av Då översynen även skall innebära prövning av huruvida bestämmelserna = dens.k.

Det är som jag ser saken angeläget — jag vill understryka det — att vi har möjligheter att hindra personer som tillhör eller verkar för terroristgrupper eller organisationer att använda Sverige som skådeplats för våldsaktioner med politiska syften. Vi behöver inte minst av psykologiska skäl en lagstiftning som inskärper att vi är beredda att efter förmåga motverka att vårt land blir en tillflyktsort och ett aktionsområde för internationella terrorister. För dagen har jag inte något annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Till herr Westberg i Ljusdal vill jag bara säga följande. Först och främst beriktigade herr Westberg min uppgift om att folkpartiets landsmöte i fjol uttalade sig för att folkpartiet icke skulle vara med om någon förlängning av terroristlagen. Sedan ifrågasatte herr Westberg att min bedömning var riktig när jag sade att folkpartiet har för vana att sitta på två stolar. Jag vill erinra om en ledare för folkpartiet som heter Bertil Ohlin. Han sade: Att vara liberal är att vara kluven. Jag tycker att herr Westberg är ett konkret och levande exempel på detta här i dag. Vi hör många gånger från folkpartiets håll att man talar om den s.k. närdemokratin. Man skall lyssna på människor och man skall lyssna på rörelsen. Så sammankallar man ett landsmöte och dess majoritet uttalar sig för att man vid en fortsatt behandling av terroristlagen skall gå emot denna. Är det typ närdemokrati som herr Westberg demonstrerar från folkpartiets sida?

Herr talman! Jag är inte säker på att herr Pettersson i Västerås läser historien rätt när han påstår, att Bertil Ohlin skulle ha sagt: Att vara liberal är att vara kluven. Det är nog nödvändigt att studera det litet närmare. När herr Pettersson talar om att lyssna på rörelsen är jag den förste att understryka angelägenheten av att göra det. Det är det vi har gjort, vi har lyssnat på rörelsen. Vid tidigare ställningstagande har jag haft en mer förstående inställning till terroristlagen, det måste jag bekänna. 19 Jag har aldrig varit nöjd med den, men jag har sett det angeläget att vi på något sätt vidtar åtgärder för att skydda oss emot terroristverksamhet av det slag det här gäller. Men sedan landsmötet sagt sin mening och sedan vi fått lyssna på rörelsen är det alldeles självklart att vi finner det angeläget att framföra nödvändigheten av en omprövning av terroristlagen. Jag har noterat att statsrådet Leijon gått kritiken till mötes och är beredd att genomföra åtgärder som åtminstone tar bort de största bristerna i denna lagstiftning. Då tycker jag, att man skall vänta tills man får se resultatet av den omprövningen innan man tar ställning på nytt. Jag kan inte finna något fel i den hållningen.

Herr talman! Som herr Westberg i Ljusdal sade har justitieutskottet vid sin behandling av propositionen om förlängning av terroristlagens giltighet inte funnit anledning till några utförliga kommentarer. Utskottsmajoriteten har godtagit förlängningen, och vi har noterat att det inom arbetsmarknadsdepartementet pågår en översyn av terroristlagen. Ett betänkande är f.ö. avlämnat helt nyligen. Därför har vi menat att det saknas anledning i och för sig att i dagens läge göra kommentarer till utredningsförslaget. Vi får väl ta upp en diskussion när utredningsförslaget leder till en proposition någon gång på höstkanten. Innan jag utvecklar några ytterligare synpunkter skulle jag emellertid vilja göra ett beriktigande av den historieskrivning som herr Pettersson i Västerås gav. Han försökte göra gällande att när vi fattade beslut om terroristlagen för ett par år sedan instämde bara moderaterna i att lagen skulle antas. Men var det inte så, herr Pettersson i Västerås, att socialdemokrater, centerpartister och moderater så gott som enhälligt slöt upp bakom propositionen? Inom vpk var man ense om ett avslag och inom folkpartiet var meningarna delade. Men, som sagt, det var visst inte bara moderaterna som stod upp bakom propositionen, för hur skulle den då egentligen kunnat vinna kammarens bifall? Herr talman! Eftersom utredningsförslaget ifrån arbetsmarknadsdepartementet nu föreligger, kan det inte hjälpas att man blir intresserad att ta del av de förändringar som departementet tänker sig. Därvidlag kan man konstatera att de förändringar som presenteras i promemorian innebär en väsentlig försvagning av möjligheterna att bekämpa terrorism. Det är huvudsakligen två punkter som jag finner tvivelaktiga. Den ena är att man ytterligare skall begränsa möjligheterna för utvisning av terrorister. Den andra är att man säger att övervägande skäl talar för att de särskilda tvångsmedelsbestämmelserna kan avvaras. Det innebär i klartext att vi i och med detta kommer att få räkna med att ha kvar terroristerna i vårt land och att polisen dessutom får minskade möjligheter att spana efter dem. Vill statsrådet Leijon ge kammaren ett besked i den här frågan eftersom utredningen har kommit till stånd inom ert departement? Menar ni alltså att tiden nu är inne för att försvaga terroristlagens bestämmelser? Nr 78 Är det vad regeringen kommer att föreslå? Jag kan naturligtvis inte begära Tisdagen den att få exakta svar på hur lagförslaget kommer att se ut — det är inte 13 maj 1975 heller det jag menar - men min fråga avser närmast inriktningen av 2! ARS MENAT RN sd förslaget. Kommer det att bli en försvagning av våra möjligheter att Fortsatt giltighet av bekämpa terrorism eller kommer det att innebära ökade möjligheter till — den s.k. terroristbekämpning? lagen Jag skulle med statsrådet Lidbom i propositionen år 1973 vilja säga att vi får akta oss för att underskatta allvaret i situationen. Å andra sidan skall man självklart inte dramatisera den i onödan. Men jag skulle vilja påstå att regeringen har en tendens att föra något slags konjunkturbetonad terrorpolitik, eller vad jag skall kalla det. Efter Bulltofta blev det plötsligt väldigt bråttom. Då skulle vi ha en terroristkommission och det var stor dramatik. Vi fick då terroristlagen. En rätt lång tid gick därefter då det inte hände så mycket, men sedan började kritiken att komma upp igen från vänsterpartiet kommunisterna, där den alltid har funnits, men också inom socialdemokratin själv. Då ansågs det att en utredning skulle tillsättas. Nu efter det västtyska ambassaddramat tycker jag att man märker andra tongångar: visst skall vi ta i med krafttag mot terroristerna. Men, herr talman, som jag ser det är det angeläget för ett lands regering att föra en beslutsam och konsekvent, kanske inte så dramatisk, men genomtänkt och konsekvent terroristbekämpningspolitik, som alltså inte skall svänga med konjunkturerna utan ligga fast. Jag menar att vårt land måste klargöra att vi med alla medel — utan att ge avkall på rättssäkerheten — vill söka förebygga och bekämpa terrordåd. Det har sagts många vackra ord tidigare om vikten av ett öppet samhälle, och jag delar den synen. Vi är vana vid att leva i ett öppet samhälle, och det vill vi slå vakt om. Men ett öppet samhälle får inte vara försvarslöst. Jag vill påstå att det mycket väl går att förena angelägenheten av att bibehålla ett öppet samhälle och att skapa skyddsmekanismer, så att vi åtminstone kan säga oss att vi har gjort allt vad som är möjligt inom rättssäkerhetens gränser för att skydda oss mot terrordåd. Man kan självfallet inte helt skydda sig, det visar verkligen erfarenheten. Men man kan åtminstone försöka att göra vad som står i ens makt för att förebygga. Jag tycker kanske inte att statsrådet Leijons handhavande av frågan om eventuell utvisning av de personer som står upptagna i terroristlistan, de presumtiva terroristerna, är särskilt förebyggande. Man beslutar att de skall utvisas, men att utvisningen inte skall verkställas. I realiteten betyder detta att utvisning inte i något fall ägt rum. Ändå finns det bland dessa japanska terrorister och andra grupper personer om vilka jag tycker att regeringen med ganska gott samvete kunde säga att de inte är önskvärda i vårt land utan skall utvisas. Statsrådet Lidbom sade i propositionen år 1973 att utgångspunkten för terroristlagen är att en utlänning inte har en oavvislig rätt att vara 2 i vårt land, och den utgångspunkten gäller naturligtvis fortfarande. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Leijon ifall ni nu är beredd att ompröva besluten att inte verkställa utvisningarna av de här terroristerna. Det tycker jag skulle vara en intressant fråga att få besvarad. Jag kan inte, herr talman, underlåta erinra om att också Nordiska rådet har ägnat intresse åt de här frågorna och menat att de nordiska länderna borde samarbeta i sina försök att bekämpa terrorismen. I oktober 1973 antogs ett medlemsförslag, som gick ut på att de nordiska länderna borde tillsätta en kommitté med parlamentariker för att komma fram till konkreta åtgärder för att söka skydda det nordiska området. En sådan kommitté tillsattes i november 1974, men märkvärdigt nog ägde det första sammanträdet, som var på tjänstemannanivå, rum först fyra eller fem dagar efter ambassaddramat, nämligen den 29 april 1975. Det är ett egendomligt sammanträffande. Om den svenska regeringen verkligen varit inställd på att vidta alla de effektiva åtgärder den kunde borde den inte ha låtit så lång tid förflyta, utan den borde varit mer aktiv. Mig förefaller det, herr talman, som om ett antal terroristorganisationer har en speciell fäbless för vårt land. Jag är medveten om att andra länder minsann också är drabbade, men på något sätt är Sverige ett attraktivt land för terrorister. Det är svårt att spekulera i anledningarna till detta, och det jag påstår är inte den enda sanningen, självklart inte. Men jag hävdar att det inte är lämpligt att en regering så öppet som den svenska deklarerar en reservationslös anslutning till den mjuka linjen. Självklart skall polisen i sitt arbete rädda människoliv. Det är den absolut överordnade målsättningen. Men att regeringen inför omvärlden anger att den i alla lägen kommer att följa en mjuk linje tycker jag är fel. Dessutom har det inte blivit så i realiteten. Det var egentligen inte någon mjuk linje som följdes i det västtyska ambassaddramat, låt vara att det var den tyska regeringen som företrädde den hårdföra linjen. Man gav inget förhandlingsutrymme, så det var knappast någon mjuk linje som tillämpades där. Det har sagts mig att terroristerna på den västtyska ambassaden såg ganska förvånade ut när de fick klart för sig att den mjuka linjen inte skulle tillämpas. Det hade de tydligen räknat med. Om vi får uppleva fler terrordåd, vilket man må be att vi slipper, kommer det nog i praktiken att visa sig att olika metoder får tillämpas, anpassade till den aktuella situationen. Det är väldigt svårt att föreställa sig dessa situationer, men det är i varje fall fel att direkt inbjuda till terrordåd genom att säga att regeringen i alla lägen kommer att tillämpa en mjuk linje. Jag påstår också, herr talman, att vi kunde stärka den inre gränskontrollen avsevärt. Detta kanske inte har någon avgörande betydelse när det gäller terrorister, men det är i varje fall ett åliggande vi har i anslutning till den nordiska passkontrollöverenskommelsen. Man kan vidare fråga sig om säkerhetsåtgärderna vid ambassaderna är tillräckliga, men jag skall inte stå här och vara efterklok. Åtgärderna hade bedömts vara tillräckliga av den västtyska ambassaden och av andra — Nr 78 ambassader. De blir ju tillfrågade och en överenskommelse träffas. Frågan Tisdagen den är om man inte ändå inför det ökade hotet mot diplomaterna måste 13 maj 1975 räkna med en förstärkt ambassadbevakning, men det är en öppen fråga. = Jag hade tänkt ställa en fråga till statsrådet Leijon, men det kanske = Fortsatt giltighet av jag inte skall göra eftersom det är statsrådet Geijer som är huvudman = dens.k. terroristlaför säkerhetspolisen. Att den här viktiga frågan är uppdelad på två de — gen partement är också en synpunkt att beakta. Det kan vara en olägenhet. Låt mig i stället för att formulera en fråga konstatera att Västtyskland nu tycks gå i författning om att avsevärt förstärka säkerhetspolisen och även överväga att inrätta en särskild avdelning inom denna för terroristbekämpning, möjligen med speciell träning av den polis som skall ägna sig åt detta. Jag vill inte utan vidare säga att vi också skall gå in för detta, men frågan bör övervägas. Dessutom har det sagts mig att de ABAB-vakter som sköter ambassadbevakningarna inte har sådan utbildning som bör vara nödvändig för att de skall kunna fullgöra sitt sannerligen inte alldeles enkla jobb. Herr talman! Jag har ställt några frågor till statsrådet Leijon, dels om hon är beredd att ompröva de tidigare besluten att vissa utvisningar inte skall verkställas, dels om statsrådet menar att det förslag från arbetsmarknadsdepartementet som vi får se i höst kommer att innebära en förstärkt terroristbekämpning eller inte. Jag skulle, herr talman, vilja sluta med att fästa kammarens uppmärksamhet på en artikel i Dagens Nyheter i dag, som jag tycker faktiskt är värd att ta del av. Den är skriven av den västtyske kulturattachén Anno Elfgen, som var en av dem som hölls som gisslan under ambassaddramat. Han skriver mycket intressanta saker. Jag skall bara citera ett par avsnitt av artikeln. ”Den omåttliga arrogans med vilken en statistiskt nästan försumbar minoritet förklarar sin uppfattning som giltig och andras som brist på riktigt medvetande passar inte i vårt samhälle, där den politiska sanningen fastställs genom majoritetsbeslut och inte genom kulsprutepistoler.” Man kan inte, menar Elfgen, klara dessa problem med en vänlig kvarterspolis, väpnad med slagträ.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

Herr talman! Fru Kristensson säger att jag icke gjorde en riktig historieskrivning när jag i mitt första inlägg talade om vilka organisationer och grupper i samhället som uttryckte sitt ställningstagande mot terroristlagens tillkomst. Jag redogjorde för den opinion som rådde i vida 23 kretsar av det socialdemokratiska partiet, centerpartiet och folkpartiet. Jag har dock inte kunnat förmärka någon sådan opinionsyttring från moderat håll före lagens tillkomst. Det var detta det handlade om. Sedan är det alldeles självklart att jag inte minst beklagar att det socialdemokratiska partiet gjorde gemensam sak med moderata samlingspartiet och genomdrev den här lagen. Så långt var det naturligtvis riktigt, fru Kristensson. Vad jag diskuterar här är inte bestämmelserna i terroristlagen. Vi vill mönstra ut lagen därför att den skapar också oro bland mycket stora grupper invandrare. Lagen uppfattas ofta som ett stöd för en allmänt utlänningsfientlig inställning. Trots att lagen varit i kraft två år saknas ännu bevisen för att den skulle vara ett verksamt medel mot terrorismen. Det påpekade jag också i mitt första inlägg. När man väger detta mot det förhållandet att lagen skapar oro och osäkerhet bland de flesta utlänningar som kommit till Sverige i legalt syfte och som arbetar här, måste man välja alternativet att mönstra ut den ur svensk lagstiftning, och det så snart som möjligt. Då kan man inte kompromissa, herr Westberg i Ljusdal, utan då måste man ta ståndpunkt för att inte göra avkall på den grundläggande principiella invändningen mot den här lagen. Jag är naturligtvis glad för att fru Kristensson läser Dagens Nyheter. Fru Kristensson kunde också ha anfört ett annat citat ur Dagens Nyheter i dag. Där refereras ett uttalande av polischefen Carl Persson, som säger: ”Polisen har ingen större nytta av terroristlagen.” Det har bara regeringen, sade polischefen vidare. Han fortsatte: ”Vi behöver inte ökad gränsbevakning eller skärpt kontroll av utlänningar i landet. Vi behöver informationer länderna emellan.” Det är synd att inte fru Kristensson gjorde också det citatet. De andra frågorna skall jag naturligtvis inte besvara. Jag vill bara säga mycket kort att fru Kristensson i dag återkommer till den mjuka och den hårda linjen. De riksdagsledamöter och den allmänhet som råkade se programmet Pejling i går kväll kunde iaktta att fru Kristensson också där gjorde en mycket stor insats för att försöka sitta på två stolar. — Hur skall vi ha det i fortsättningen? Skall vi ha två linjer, en officiell utåt och en annan linje inåt, för våra svenska medborgare?
Herr talman! Det ankommer inte närmast på mig att försvara terroristlagen gentemot herr Pettersson i Västerås. Det tänker jag inte göra heller. Det får regeringspartiets företrädare göra. Jag begärde ordet för att bemöta det påstående som herr Pettersson i Västerås återkommer till med en viss envishet och som också fördes fram i samband med att vi antog terroristlagen, nämligen påståendet att terroristlagen skulle skapa oro bland invandrarna i vårt land. En stor del av motiveringen för terroristlagen var just att den skulle vara till skydd för alla de stora invandrargrupper i vårt land som vi hälsar välkomna hit, som vi vill värna om och som känner sig hotade av de här små extremistgrupperna; terroristlagen skulle bl.a. utgöra skydd för dessa Nr 78 invandrargrupper. Jag beklagar att herr Pettersson i Västerås fortfarande Tisdagen den sprider en sådan här vilseledande propaganda, som i sig kan medföra 13 maj 1975 att invandrargrupperna känner oro, helt felaktigt. 025 Hllrär FORTS P IRIS Sedan noterade jag det rikspolischefen sade i någon debatt, jag tror — Fortsatt giltighet av det var i Lund. Men vad han sade i klartext —- det framgår om man = den s.k. terroristläser artikeln i Dagens Nyheter, herr Pettersson i Västerås — var att polisen lagen måste få förstärkta spaningsresurser. Det menar rikspolischefen — såvitt jag förstår — är det alldeles avgörande om man skall kunna bemästra terroristproblemen. Jag delar rikspolischefens uppfattning att ökade spaningsresurser till säkerhetspolisen är angelägna, men jag inbillar mig att herr Pettersson i Västerås kanske inte delar den meningen. När det sedan gäller den mjuka linjen tycks det vara mycket svårt för herr Pettersson i Västerås att förstå skillnaden mellan att å ena sidan polisen i sitt dagliga arbete utgår från att det är en huvuduppgift att rädda liv, men att jag å andra sidan kritiserar regeringen för att den säger att vi i alla lägen skall hålla en mjuk linje och att den gör det öppet, utåt. Jag tror inte att man skall underskatta de presumtiva terroristernas egen underrättelsetjänst. De håller sig nog informerade om vilka länder och vilka regeringar som för en ur deras synpunkt acceptabel terroristpolitik, och de länderna kommer de att satsa på antingen som distributionsbas för att planera nya terrordåd i andra länder eller för att planera terrordåd i resp. land.

Herr talman! I sitt senaste inlägg bestrider fru Kristensson att det skulle vara oro i invandrarlägret. Jag kan bevisa motsatsen. Redan när propositionen framlades 1973 gav en rad invandrarorganisationer till känna att de var motståndare till den här lagen. Detta kan ytterligare dokumenteras med följande. Vad vi vänder oss emot i det här sammanhanget är framför allt lagens innehåll. Den vänder sig mot organisationer och alla medlemmar i dessa förmenta organisationer. Man springer alltså ifrån en individuell prövning av den enskildes förmenta farlighet och låter det formella medlemsskapet vara det avgörande. Enligt lagen kan man vidta tvångsåtgärder mot utländsk medborgare redan om anledning finns att antaga utlänningens samband med vad som något diffust beskrivs som terroristorganisation. Det räcker således att ett antagande finns om att vederbörande verkar för en sådan organisation. Därmed har man gått ifrån kravet på grundad misstanke, och detta leder till att myndigheter har fria händer att i stort sett diskretionärt ingripa. Vem avgör om dessa antaganden är riktiga? Antagandena kan ju endast vara subjektivt grundade sannolikhetsbedömningar av allmän natur och kan också sakna all anknytning till den individ som utsätts för dessa drastiska tvångsåtgärder, som kan komma att få stor inverkan på individens levnadsförhållanden. Det är främst på detta område som lagen också strider mot svensk 25 rättsskipning. Den oroar vidare invandrarna. Låt mig ta ett litet exempel. Enskilda medlemmar av en organisation kan ha sympati för organisationens målsättning men kan samtidigt vända sig bestämt mot de metoder som den använder. En medlem kan t.o.m. vara av olika skäl helt förhindrad att aktivt delta i organisationens aktioner, trots att han ansluter sig till dess målsättning. Ändå stämplas han med utgångspunkt i denna lag. Det är det som i mycket stor utsträckning oroar invandrarna.